Herr talman! En viktig punkt som herr Ekström tog upp i sitt första anförande är: Vad har egentligen oppositionen sagt om hur man skall kunna råda bot på prisstegringarna. Ett mycket viktigt förslag där, herr Ekström, går ut på att göra det lättare för företag att investera. Man har en idé, man skulle kunna skaffa maskiner och bygga ut. Då kan man också i framtiden medge större löneökningar utan att detta behöver innebära att man skickar kostnaden för dem vidare i form av prisökningar. Det är också därför, herr Ekström, som det är en så viktig fråga — som herr Ekström inte alls har velat ta upp — hur vi skall klara de svårigheter som finns på nyföretagandets sida. När det gäller priserna är skattesystemet också väldigt viktigt. Jag är inte riktigt säker på herr Ekströms uppläggning. Här har alltså representanter för de fackliga organisationerna sagt att med de nuvarande skatterna på löneökningarna blir det ingenting kvar, i varje fall inte så mycket att det räcker att täcka prisstegringarnas inverkan på hushållskassan. Vilken väg vill herr Ekström ange? Allan Larsson har lagt upp ett system som innebär att man väsentligen beskär den fackliga friheten. Det vill inte herr Ekström göra, och det vill inte heller jag göra. Vi har anvisat en annan väg. Vi har nämligen sagt oss: Lås oss från politisk sida åstadkomma förändringar i skattesystemet så att det blir rimligare utgångsvillkor när de här lönerörelserna skall sätta i gång. Men herr Ekström vill tydligen inte heller gå den vägen. Vilken väg vill då herr Ekström gå? Vill herr Ekström ha kvar det förhållandet att av en nytjänad hundralapp går nästan alltihop bort i minskade bidrag och ökade skatter? Herr Ekström är verkligen skyldig oss en förklaring på den punkten.

Det är det regeringen inte har gjort. Herr Hermansson talar om bevis på det kapitalistiska systemets bankrutt. Nåväl, då är det intressant att ta en titt på de förklaringar som herr Ekström angav till sysselsättningssvårigheterna. Det var väl att byggsidan har gått ned allvarligt och att kommunerna har kastat om inriktningen av sin politik. Jag skulle vilja göra gällande att de där två sektorerna knappast tillhör det fria näringslivet, utan de är det mest genomplanerade, genomreglerade och statsoch kommunbestämda som finns. Om det är därifrån de nuvarande svårigheterna har utgått, ger det väl snarast bevis för att vi skulle söka oss fram andra vägar än de som regeringen och herr Hermansson vill antyda.

Herr talman! Till det som senast sades här i talarstolen vill jag bara påpeka att jag inte instämmer i herr Ekströms analys. Jag tycker den är för grund som förklaring till arbetslösheten. Därför håller herr Burenstam Linders polemik mot mig inte alls. Beträffande de två frågor jag ställde till herr Ekström — om sysselsättningen och om valutareservens sammansättning — så låter jag dem gärna gå vidare till herr finansministern, eftersom finansutskottets ordförande inte hann svara på dem. Jag skall i stället svara på en fråga som herr Ekström ställde till mig. Han nämnde vad han kallade vår önskelista och sade, att det fanns en del att tänka på i den. Det låter ju höra sig. Men han tillade att vi aldrig talar om hur kraven skall förverkligas. Det stämmer inte. Jag kan upprepa vad vi brukar framhålla. Avgörande för att genomföra kraven på nya statsägda industrier, förstatligande av vissa näringsgrenar, åtgärder mot kapitalexporten, utvidgning av prisstoppet, slopande av moms på maten osv. är naturligtvis att de bärs upp av en stark rörelse bland folket. Utan en sådan rörelse genomförs inga stora reformer. Vårt parti arbetar för att utveckla denna rörelse. Eftersom det vidare behövs ändringar av olika lagar för att genomföra de krav jag nämnt, måste det också skapas en majoritet i riksdagen för reformerna. Här kan ju herr Ekström och hans partikamrater medverka för att undanröja svårigheterna. Det har vi verkligen ingenting emot. Om herr Ekström med sina invändningar avser att våra förslag är orealistiska och att de därför inte kan genomföras, kan jag ta upp ett av de förslag som regeringen är mycket kritisk mot. Det gäller kravet att slopa moms på maten. Det går inte, säger man på socialdemokratiskt håll. Det kostar för mycket för statskassan. Ja, visst kostar det mycket. För närvarande tar man nämligen ut i runt tal 4 000 miljoner kronor i form av mervärdeskatt på livsmedel, på de matvaror som svenska folket varje år måste köpa. Men vi anser att det finns möjligheter att genomföra en sådan skattereform. Man måste i stället hårdare beskatta kapital, stora förmögenheter, bolagsvinster osv. Vi har mycket noggrant angivit hur vi menar att en sådan reform skall genomföras: Höjning av förmögenhetsskatten, arvsoch gåvoskatten samt bolagsskatten, förändrade avskrivningsregler, beskattning av stiftelserna, omsättningsskatt på handel med aktier, slopande av avdragsrätten för representation och andra åtgärder, som jag inte här i helhet hinner föredra. Men där finns ett realistiskt alternativ till den nuvarande skattepolitiken och det är det man måste ta ställning till.

Herr talman! Herr Löfgren var glad över att jag inte förnekade att vi, om vi hade haft 13 miljarder till, skulle ha kunnat genomföra olika åtgärder. Självfallet förnekar jag inte det, herr Löfgren, men det är det ”om” herr Löfgren nämnde som är den springande punkten. Vidare var herr Löfgren tydligen ledsen på mig för att jag hade talat om hur det ser ut i ett rävgryt. Men jag tar talmannen och kammarens ledamöter till vittnen på att jag sedan sade: ”Nu åter till politiken.” Därefter ställde jag frågan hur många reservutgångar man egentligen får ha när man skriver en borgerlig reservation som den som ni har avgivit. Jag vill till herr Burenstam Linder säga att jag när det gäller den roll vi politiker har att spela i avtalsförhandlingarna hyser den bestämda meningen att vi som har vår arbetsplats här i riksdagshuset för närvarande skall ligga lågt. Det kan nämligen komma att hända saker i den kommande avtalsuppgörelsen som gör att det inte är lämpligt att nu trampa in i detta sammanhang. De kontakter som nu finns mellan avtalsrörelsen och den politiska sidan och som alltid funnits ger oss möjligheter att, liksom vi tidigare ständigt gjort, justera skatteskalor, bidrag, inkomstgränser och mycket annat i anslutning till de avtalsuppgörelser som träffas. Det finns goda tecken på att det kan blir så den här gången också. Till herr Hermansson vill jag säga något beträffande sysselsättningen. Vi har i finansutskottet att behandla en motion väckt av fru Theorin och andra socialdemokrater, där man kräver en precisering av målen för sysselsättningen inom olika sektorer. Jag skall inte föregripa vårt ställningstagande i finansutskottet till denna motion, men den innehåller många intressanta synpunkter. Nya arbetstillfällen kan inte skapas av en osynlig hand eller av aldrig så väl utarbetade prognoser. Det behövs en planering. Finansministern framhöll vid den budgetstämma som jag tidigare talade om och som hölls en vecka efter det att statsverkspropositionen hade framlagts, att det är viktigt med en långsiktig ökning av sysselsättningen och att en sådan är en central uppgift för den ekonomiska politiken. Men då behövs det en sysselsättningsplan som utformas av samhället och inte enbart efter arbetsgivarnas redovisade behov av arbetskraft. Och när planen och målen är fastlagda gäller det att överblicka vilka styrmedel som erfordras. Hur långt hänger då borgerligheten med i resonemanget? Det är annat än när centerledaren säger att om var och en av 100 000 arbetsgivare anställer 1 person så blir resultatet 100 000 nya arbetstillfällen. Vad man kan säga om det är, att multiplikationen är riktig. Den är oantastlig, men sedan är det slut med all realism.

Herr talman! Majoriteten i finansutskottet har i allt väsentligt anslutit sig till den bedömning av det ekonomiska läget som finansministern tidigare gjort i finansplanen. Det innebär att man ser tämligen ljust på den kommande utvecklingen och, såvitt jag förstår, också på sysselsättningen. Enligt min mening finns det emellertid mycket som talar för att man måste vara litet mer reserverad. Man kan nu visserligen ganska tydligt iaktta ett omslag i utvecklingen på en del områden. Men flera av de verkligt allvarliga problem som vi haft att brottas med i den svenska ekonomin under senare år är fortfarande olösta. Och vad värre är — regeringen tycks stå lika handfallen när det gäller att hitta lösningar nu som tidigare. Arbetslösheten ligger på en oförändrat mycket hög nivå. Investeringarna är fortfarande otillräckliga för att säkerställa full sysselsättning och en fortsatt standardutveckling på längre sikt. Priserna fortsätter att stiga i samma takt som tidigare eller t.o.m. fortare. Arbetslösheten och prisstegringarna får i stor utsträckning bäras av de människor i samhället som har det sämst ställt. De strukturella förändringarna fortgår i så snabb takt att de medför både avbräck i den ekonomiska utvecklingen och bestående ekonomiska skadeverkningar. Därmed ökar otryggheten i arbetslivet. Förväntningarna om ett uppsving i konjunkturen har framför allt knutits till exportutvecklingen. Otvivelaktigt finns det också en tendens till en gradvis förbättrad efterfrågan i utlandet på svenska varor. Det gäller bl.a. vissa av våra viktigaste industriråvaror som trä, massa, järn och stål. Den senaste tiden har även maskintillverkarna och företag i andra branscher kunnat notera ett ökat antal beställningar. Så har t.ex. varven ökat sina orderböcker ganska påtagligt. För exportindustrin utgör vid sidan av konjunktursituationen i dagsläget också avtalet med EEC ett incitament att öka exportansträngningarna. Men det föreligger å andra sidan uppenbarligen risker för att exportutvecklingen inte kommer att bli fullt så gynnsam under det närmaste året som finansministern och utskottet har utgått ifrån i sin bedömning. I många länder är man alldeles tydligt rädd för att den inflationistiska utvecklingen skall ta överhanden. Man kan därför tänkas sätta in åtstramningsåtgärder redan på ett tidigt stadium i konjunkturuppgången. De nyligen tillkännagivna skattehöjningarna och kreditbegränsningarna i Västtyskland är ett exempel på detta. Blir en sådan uppfattning mera omfattad i de länder i Västeuropa där konjunkturen nu är på väg uppåt, kommer det naturligtvis att påverka den svenska exporten och därmed också hela den svenska ekonomin. Situationen på valutaområdet är en annan riskfaktor. Det senaste akuta krisläget bemästrades visserligen relativt snabbt. Utvecklingen får visa om dessa åtgärder är tillräckliga för att bevara stabiliteten någon längre tid. De grundläggande problemen är under alla förhållanden inte lösta. Det är väl troligt att många länder kommer att bli extra försiktiga i sin ekonomiska politik. Även det förhållandet kan komma att hämma den svenska exportkonjunkturen. Nedskrivningen av den svenska kronan i förhållande till bl.a. den tyska marken bör naturligtvis kunna ge den svenska exportindustrin en viss stimulans. Som helhet tycker jag dock inte att man skall dra för stora växlar på detta. Ändringen av den svenska kronans kurs är trots allt ganska begränsad sedd i relation till alla våra handelspartners. Åtgärden får dock troligen sin största betydelse först på litet längre sikt. En devalvering i paritet med dollarn skulle, det har den senaste tidens kursutveckling visat, inte ha varit berättigad. Den skulle också inneburit risker för den inhemska prisutvecklingen. Hur den nu vidtagna förändringen kommer att slå i det avseendet är givetvis svårbedömbart, men jag noterar att finansutskottets majoritet inte räknar med att den skall påverka priserna ofördelaktigt utan i stort sett ha en neutral verkan i det här avseendet. Inom landet är efterfrågan på varor och tjänster fortfarande svag. Någon avgörande förändring är av allt att döma inte heller att vänta. Sambandet mellan arbetslöshet och efterfrågan på varor och tjänster framstår ytterligt klart. Den höga arbetslösheten har gjort att såväl hushållens, statens som kommunernas inkomster har stagnerat. Stat och kommun har i det läget lika väl som de enskilda fått vinnlägga sig om sparsamhet. Det har i sin tur skapat en grogrund för fortsatt arbetslöshet. Någon avgörande förändring till det bättre är omöjlig att uppnå, om vi inte lyckas bryta oss ur denna onda cirkel. Får jag, herr talman, i det här sammanhanget passa på att notera att herr Ekström var oroad över att oppositionen i reservationen talar för en hög konjunkturpolitisk beredskap. Jag kan förstå den oron, så dålig beredskap som regeringen och socialdemokratin har haft just på konjunkturpolitikens område under 1971 och 1972. Inte heller präglas utskottsmajoritetens betänkande av någon särskild beredskap eller aktivitet för att råda bot på strukturarbetslösheten. Jag får tvärtom den uppfattningen att regeringen inte tycks ha som ett förstahandsmål att förbättra sysselsättningsläget. Det gör det så mycket mer befogat för oss i centern att kräva att sysselsättningsfrågorna skall sättas i främsta rummet i den ekonomiska politiken. Inte ens om konjunkturförloppet blir så gynnsamt som finansministern och majoriteten i finansutskottet förutsätter kan man räkna med någon varaktig förbättring av sysselsättningen med den inriktning som den ekonomiska politiken nu har. Som jag underströk redan i remissdebatten räknar man i den preliminära nationalbudgeten med att sysselsättningen mätt i timmar under 1973 kommer att minska med nära 1 procent. Sannolikt, och tyvärr, kommer det liksom hittills att gå ut över bl.a. den äldre arbetskraften och arbetskraft utan utbildning eller tidigare yrkeserfarenhet. Samtidigt med detta slår regeringen — och därmed också finansutskottets socialdemokratiska del — fast att en fortsatt snabb strukturomvandling inom näringslivet är det viktigaste. Men arbetslösheten är i hög grad just ett resultat av den snabba strukturomvandlingen. Under hela det senaste decenniet har tendensen till ökad arbetslöshet oberoende av konjunktursituationen varit mycket stark. Nya arbetstillfällen har inte tillkommit i takt med dem som försvunnit. Oförmågan att med näringspolitiska och andra ekonomisk-politiska åtgärder skapa tillfredsställande förutsättningar för produktionen har tvingat fram företagsnedläggningar och driftinskränkningar i allt snabbare takt och forcerat fram tekniska produktionsförändringar, som friställt mänsklig arbetskraft så snabbt att det inte varit motiverat vare sig ur ekonomisk synpunkt eller ur allmän välfärdssynpunkt. Etableringen av nya företag har på många viktiga områden helt stannat av. Strukturförändringarna medför att tusentals människor friställs varje år. Det hade kunnat accepteras, om det hade funnits möjligheter för de friställda att få nytt arbete. Det kusliga i denna utveckling är emellertid att så många nu blir långvarigt arbetslösa. En stor del av dem som blir utan arbete är nära nog förutbestämda för att inte få något nytt arbete på den öppna arbetsmarknaden. De måste i stället söka sig till den skyddade sysselsättningen eller förtidspensioneras. Ekonomiskt blir de därmed någorlunda kompenserade. Men någon valfrihet är det sällan fråga om. ”Arbetets art är väsentligt för att den enskilda människan ska uppleva att hon fått de uppgifter som passar henne bäst”, heter det i jämlikhetsrapporten till förra årets socialdemokratiska partikongress. Det är utan tvivel riktigt. Men det innebär också att den utveckling som vi i dag har i arbetslivet i många fall rycker undan ”självkänslan och upplevelsen av det egna värdet”. Arbetsmarknadspolitiken och dess olika grenar är ett ovärderligt instrument för att situationen skall kunna bemästras något så när, men arbetsmarknadspolitiken har, som jag understrukit i tidigare kammardebatter, också sina begränsningar. Därför är jag övertygad om att sysselsättningsproblemen kommer att bestå om vi inte är beredda att jämsides med en fortsatt satsning på olika arbetsmarknadspolitiska insatser mera medvetet söka lösa problemen genom att ta itu med dem redan när de uppenbarar sig på det vanliga verkstadsgolvet. Vi kan inte som nu vänta på att den ene efter den andre som arbetar skall bli utsparkad och först då ta hand om honom eller henne. Därför fordras det enligt vår uppfattning nu ett särskilt aktionsprogram för att skapa fler varaktiga arbetstillfällen. Målet bör vara att alla som vill och kan arbeta ges möjligheter till det på den vanliga öppna arbetsmarknaden. Det bör inte vara någon utopi att redan inom en relativt begränsad tid skaffa fram 100 000 nya jobb i enlighet med det program som vi har lagt fram i en särskild motion. Och får jag säga till herr Ekström att exemplifieringen med att vi har ungefär 100 000 företag här i landet och att en ytterligare anställning av 1 man per företag blir 100 000 är ett sätt att dimensionera problemet. Åtgärderna bör i första hand ta sikte på att öka nyetableringar av företag inom industrioch servicenäringarna. Den nödvändiga produktionsökningen i fråga om främst varor men också industriella och kommersiella servicetjänster kan inte uppnås utan att man fortlöpande etablerar nya företag och utvidgar redan befintliga. Vi har till årets riksdag redovisat ett paket med åtgärder som vi är övertygade om skall ha en betydande och avgörande verkan för att detta mål skall kunna nås mycket snabbt. Dessa åtgärder är: 2. De särskilda stimulansåtgärderna för investeringar i byggnader och maskiner, som nu är knutna till beskattningen, bör genom ett bidragssystem göras tillgängliga också för företag som inte redovisar vinst. 3. En översyn av företagsbeskattningen för att bl.a. åstadkomma mer av likabehandling av nyetablerade å ena sidan och fusionerade företag å andra sidan och för att underlätta generationsskiften i familjeföretagen. 5. Förstärkning av företagarföreningarna och andra regionala näringspolitiska organ. Jämsides med detta fordras det insatser för att fullfölja de arbeten som redan pågår för att hålla sysselsättningen uppe. Centern har tillsammans med folkpartiet lagt fram olika förslag om detta i särskilda motioner. Det gäller ökade anslag till vägarna och förstärkt underhåll. Vi föreslår också mer pengar till SJ för underhåll och förbättringar av banor och vagnar. Vi anser det vidare nödvändigt att kommunerna får möjligheter att fullfölja de investeringar på miljövårdsområdet som är planerade. Anslagen för dessa åtgärder är redan förbrukade och måste ökas. I återuppbyggnadsarbetet i Bangladesh och Vietnam finns det behov av varor och produkter som vi producerar här i Sverige. Vi kan öka stödet till dessa härjade områden under nu löpande budgetår, om hjälpen ges den inriktningen. Dessutom räknar vi med som självklart att regeringen senare kommer att föreslå en höjning av anslagen till arbetsmarknadspolitiken. Det finns ju sedan en tid en framställning från arbetsmarknadsverket om detta. Som jag underströk redan under remissdebatten tvekar vi inte att lägga fram dessa förslag, även om det kommer att leda till en ökad statlig upplåning under det nu löpande budgetåret. Däremot måste man enligt vår uppfattning akta sig mycket noga för att inteckna framtiden, om det inte rör sig om sådana utgifter som ger avkastning i form av ökade skatteinkomster. Dit räknar jag i första hand insatser på det näringspolitiska området för att främja offensiva investeringar. Det blir ganska snart tillfälle att här i riksdagen ingående diskutera de regionalpolitiska frågorna. Därför skall jag den här gången nöja mig med att konstatera att det verkar som om konjunkturuppgången även den här gången först skulle bli märkbar i de södra och mellersta delarna av landet. Det ställer ökade anspråk på regionalpolitiska insatser. Det får inte bli så, att man ytterligare en gång försöker lösa problemen i en uppåtgående konjunktur med att flytta folk i stor skala. Vi måste i stället försöka utnyttja de ökade möjligheter, som en bättre konjunktur ger att starta nya företag, till att få till stånd nyetableringar av företag inom de områden som har ett mer eller mindre permanent arbetskraftsöverskott. Utvecklingen i storstadsområdena avviker åtminstone i dagsläget något från tidigare mönster. Det beror sannolikt i stor utsträckning på den situation som råder på byggarbetsmarknaden. Byggandet i storstäderna har länge — ännu mer än på andra håll — varit dåligt anpassat till de boendes önskemål när det gäller bostadstyp, miljö osv. Bristsituationen har emellertid gjort att det ändå har gått att bli av med lägenheterna. De höga hyrorna framför allt i de senast byggda husen, orsakade av det höga ränteläget och andra faktorer, har i förening med den långsammare folkökningen lett till att lägenheter nu står tomma. Även den synliga efterfrågan på nya lägenheter har därmed i högre grad inriktats på småhus och andra marknära bostäder. Men det är uppenbart att storstadskommunerna har varit sämre rustade att öka småhusbyggandet än många mindre kommuner. Till viss del får svårigheterna att upprätthålla sysselsättningen på byggområdet i storstäderna hänföras till det förhållandet. När det gäller tryggheten i arbetslivet finns det många andra ting som spelar in än de som jag har nämnt här. Arbetsmiljöområdet är ett viktigt sådant — den ekonomiska tryggheten vid arbetslöshet ett annat. På arbetsmiljöområdet återkommer centern i år med kravet på att de statsbidrag som utgår för miljöinvesteringar också skall kunna få användas till förbättringar av arbetsplatsmiljön. Enligt nuvarande regler utgår det statliga stödet bara till förbättringar av den yttre miljön. En utvidgning av användningsområdet i enlighet med vårt förslag skulle ge en konkret möjlighet att gå från ord till handling när det gäller arbetsplatsmiljön. Arbetsmiljöutredningens förslag om reviderade regler för hur den lokala skyddsverksamheten på arbetsplatsen skall vara organiserad, skyddsombudens ställning och tillsynen av arbetarskyddet är fortfarande ute på remiss. Men såvitt jag kunnat finna har förslaget tagits emot mycket positivt, och det tycker jag att det är värt. Förbättrad skyddsverksamhet och en utbyggnad av företagshälsovården måste utgöra viktiga led i ansträngningarna att skapa en tryggare och bättre arbetsplatsmiljö. Statistiken över skador och dödsfall i samband med arbetet talar ett dystert språk. Också de förslag som har lagts fram av den s.k. Åmanska utredningen syftar till att öka tryggheten i arbetet. Det är en direkt utbyggnad av den s.k. äldrelagstiftningen som tillkom för några år sedan. Den äldre arbetskraften tillerkändes i det sammanhanget bl.a. längre uppsägningstider än vad som tidigare varit vanligt. Arbetsmarknadsmyndigheterna fick också befogenheter att anvisa äldre, svårplacerad arbetskraft till lediganmälda platser. Nu föreslås den lagstiftningen bli utvidgad så att i princip alla som varit anställda under en viss tid får ett anställningsskydd av motsvarande slag. De stora skillnader i anställningstryggheten som råder mellan olika grupper på arbetsmarknaden måste bort. Förslaget innebär större likformighet och ökad jämlikhet när det gäller uppsägningstider. Stora grupper kroppsarbetare har nu en mycket kort uppsägningstid. Samtidigt måste man emellertid göra klart för sig att en lagstiftning av det här slaget egentligen fungerar bäst om den bara behöver tillgripas i undantagsfall. För på ett sätt innebär naturligtvis en sådan lagstiftning ett erkännande av att man misslyckats med att skapa trygghet på det här området på så att säga normal väg. Måste man stödja sig på lagens tvingande regler alltför ofta kan man lätt hamna i en situation där företagen inte själva frivilligt vill medverka till att lösa den svårplacerade arbetskraftens problem. Därför är det nödvändigt att införandet av en sådan här lagstiftning kombineras med mera medvetna insatser för att stimulera företagen att verkligen utnyttja den arbetskraft som i dagens läge har svårast att få jobb. I mångt och mycket gäller det naturligtvis att ändra attityderna hos dem som anställer folk. Erfarenhet och pålitlighet uppskattas tyvärr inte alltid i den utsträckning som egentligen är befogad. Men man bör också komma en bit på vägen med andra medel. En åtgärd som är relativt enkel att genomföra är den som vi har föreslagit i motioner både i år och tidigare, nämligen att ändra reglerna för uttag av ATP-avgift, så att någon avgift inte behöver erläggas för den äldre arbetskraften. Företagen skulle då få en ekonomisk stimulans att även vid nyanställningar vända sig till sådana som nu kan ha svårt att få arbete. De senaste åren har det några gånger ifrågasatts, om inte statsmakterna också borde vara med när man bestämmer lönerna. För egen del tror jag inte att det skulle vara så lyckligt om utvecklingen tog den riktningen. Arbetsmarknadsorganisationernas självständighet är en tillgång i det svenska samhällslivet, som man inte gör sig av med utan vidare. Jag är övertygad om att man inom Organisationssverige delar den uppfattningen. Däremot har statsmakterna självfallet ett ansvar för att det finns bestämda ”spelregler” på arbetsmarknaden och för att parterna verkligen kommer till tals med varandra. En sådan institution har vi sedan länge haft i medlingssystemet. Men det har under senare år stått klart, att det också behövs andra möjligheter till kontakter mellan arbetsmarknadsparterna inbördes och med andra berörda parter. Politikerna har, som herr Åsling sagt här tidigare i dag, ett ansvar för att arbetsmarknadsparterna i sina förhandlingar också har möjligheter till allmänt ekonomiska och samhällspolitiska överväganden. Ett forum för sådana kontakter har hittills saknats. Centern har tillsammans med folkpartiet vid upprepade tillfällen anvisat en modell för hur det skulle kunna gå till, och det framgår ju också av oppositionens gemensamma reservation. Jag tänker självfallet på våra förslag om stabiliseringskonferenser eller rundabordskonferenser före de stora avtalsrörelserna. Tiden borde nu vara mogen att äntligen pröva det uppslaget. Den lönepolitiska debatten har också kommit att kretsa kring sambandet mellan nominella löner, skatter och sociala bidrag. Det är inget tvivel om att man på ett annat sätt än tidigare måste beakta dessa samordningsfrågor. Lönesystemet, skattesystemet och bidragsystemet har i långa stycken byggts upp oberoende av varandra. Därför är det inte så konstigt att man har råkat i den situationen som vi nu är i. Ingen vill väl påstå att man hittills hittat någon idealisk lösning. De uppslag som under senare tid kommit fram har stimulerat debatten, och det är värdefullt. Men jag är inte säker på att de håller vid en mer ingående granskning. De bör kunna utgöra en god grund för en fortsatt diskussion, och den tror jag kommer att bli livlig. Men vad man saknar är någon reaktion från finansministern, som ju ytterst är ansvarig för utvecklingen. Måhända lättar finansministern på förlåten i sitt anförande här i dag. Och då skulle jag vilja passa på att fortsätta med några frågor. Vad är det som gör att finansministern och regeringen tar så lätt på den nuvarande situationen? Vad är det som gör att ni från regeringens sida aldrig talar om hur ni tänker komma till rätta med den utveckling som beskrivs i statsverkspropositionen? I en uppåtgående konjunktur kommer ju sysselsättningen mätt i timmar att sjunka. Vad är det som gör att de stimulansåtgärder ni föreslår så litet tar hänsyn till de mindre företagens situation? Ni kan ju inte vara okunniga om dessa företags avgörande betydelse såväl för den regionala balansen som för hela sysselsättningsläget. Regeringen har en möjlighet att äntligen ge besked.

Herr talman! Fyra saker tänkte jag behandla, nämligen vårt lands internationella beroende, socialdemokratin och stabiliseringspolitiken, finansministerns försök att omyndigförklara sig i fråga om möjlighetérna att föra en bättre balanserad ekonomisk politik samt behovet av långsiktig planering för stat och kommuner, dvs. sparsamhet med skattebetalarnas pengar för att undvika dessa ideliga skattehöjningar. Valutakriserna är ständigt återkommande påminnelser om Sveriges beroende av internationella förhållanden. Hur stabilt det nuvarande läget är vet ingen. För Sveriges del var det nödvändigt att följa med ett stycke vid sänkningen av dollarns värde. Kostnadsutvecklingen inom landet och konsekvenserna för en del svenska näringsgrenar gjorde detta ofrånkomligt. Det var en förnuftigare åtgärd än att fördubbla löneskatten, herr Sträng. Det instämmer jag med herr Burenstam Linder i. För vår del har vi hävdat att det kunnat vara en fördel om man hade gått en bit till i fråga om devalveringen, men det skall jag inte uppehålla mig vid nu. Jag vill dock understryka angelägenheten av att Sverige i fortsättningen bedriver en smidig valutapolitik. En återgång till den mycket hårda låsningen före 1971 års händelser borde vara utesluten. I stället bör man söka sig fram till ökade möjligheter att bättre anpassa vår valuta till skiftande förutsättningar. Det finns all anledning att åtminstone i vårt land söka omge valutajusteringar med mindre av dramatik. Om man ser tillbaka på vår ekonomis utveckling kan man lätt konstatera att den blivit alltmer internationaliserad. Import och export är stigande andelar av folkhushållet. Nationalekonomen Gunnar Eliasson redovisade i en undersökning att de stora börsnoterade företagen exporterade i medeltal ca 45 procent av sin produktion. De gjorde drygt 25 procent av sina inköp utomlands. Dessa företag svarade under den undersökta perioden för 45 procent av industrins investeringar och 58 procent av vår totala export av industrivaror. Siffrorna är ju ett exempel på hur intimt kopplad vår produktionsapparat är till ett internationellt sammanhang. En stegrad utrikeshandel är i princip till fördel för ett lands ekonomi. Utnyttjandet av arbetskraft och kapital blir ju bättre på det sättet. Arbetsfördelningen länderna emellan blir effektivare. Men det bör göras några viktiga tillägg till dessa mycket generella påståenden. I och med en vidgad internationell samverkan blir vårt land också mer känsligt för förändringar i den internationella konjunkturen. Stora och snabba kast i konjunkturerna kan inte balanseras av genom inhemsk politik — i varje fall inte helt och hållet. Vi kan heller inte avskärma oss helt och hållet från den internationella prisnivåns förändringar. Jag har redan snuddat vid en faktor av betydelse, nämligen utvecklingen av kostnaderna för produktion av varor inom Sverige. Det är en lika självklar som betydelsefull sanning att om våra kostnader för att producera varor stiger snabbare än i andra länder kan vi råka verkligt illa ut. Hemmamarknadsindustrin kan få obehagligt svår konkurrens av importerade varor; exportindustrin får svårt att sälja. Det är inte bara takten i kostnadsstegringen som avgör utan också var på skalan ett land befinner sig. Jag skall avstå från att göra internationella jämförelser i fråga om de senaste årens kostnadsutveckling. Jag nöjer mig med att konstatera att vi i Sverige inte har många som slår oss i fråga om hög kostnadsnivå. Anledningen till att jag bara gör detta enkla konstaterande är att jag vill stimulera finansministern till en ordentlig debatt kring dessa problem så att vi inte leder diskussionen in på sifferexercis. Finansministern kan ju utveckla de ämnen han tar upp på ett sådant sätt att det verkligen kan bli fråga om en rejäl debatt. Det uppskattar jag mycket, och jag hoppas att det kan bli en sådan. En hög kostnadsnivå inom produktionen kan mötas med olika medel. Att pressa effektiviteten i näringslivet än högre är en metod. Men den har sina givna begränsningar, inte minst ur arbetsmiljösynpunkt. Produktivitetshöjningar kräver i de flesta fall nya investeringar. Som vi alla vet har industrins investeringar inte på flera år motsvarat våra förväntningar. Regeringen har inte så många förslag att komma med när det gäller att förbättra lönsamheten i företagen. Men lönsamhet är ju förutsättningen för att man skall investera, det har ju herr Sträng sagt mycket tydligt i finansplanen. Från folkpartiets sida har vi sedan många år hävdat att statsmakternas ansvar för att bedriva en stabiliseringspolitik och en ekonomisk politik som ger löntagare och andra verkliga inkomstförbättringar är mycket betydande. När vi i början av 1950-talet slog fast att ”det måste löna sig att arbeta” skedde det mot bakgrunden av att skatteoch bidragssystemen var så utformade att löneökningar lönade sig för litet. Efter många överlägsna axelryckningar från socialdemokraternas sida gick man då efter något år med på att undanröja de värsta olägenheterna. Men problemet kom tillbaka under hela 1960-talet, och nu har det kommit med förnyad kraft. Starka prisstegringar har gett det ny aktualitet. En väsentlig sak har också varit de starkt stigande bostadskostnaderna. Vad som blivit över av de höjda inkomsterna har inte varit tillräckligt för att betala vad en ny familjebostad kostar. Till detta kommer ju att inflationen höjer skatterna på ett icke beräknat sätt. Från folkpartiets sida ansåg vi det därför för flera år sedan nödvändigt att gå till attack. Vi hävdade att vårt krav på att det måste löna sig att arbeta fått förnyad aktualitet. Vi har för vår del sagt att det vore riktigt att statsmakterna satte sig ned och diskuterade med arbetsmarknadens parter hur man skall komma till rätta med problemet. Man borde diskutera hur skatteoch bidragssystem skulle reformeras för att lämna mer av löneökningarna kvar hos de enskilda människorna. Man borde diskutera hur man skall möta de skattehöjningar inflationen för med sig, och det måste bli någon form av inflationsskydd. Man borde diskutera hur stort det samhällsekonomiska utrymmet är för löneoch inkomstökningar med rimlig prisstabilitet. Vi för vår del tror att arbetsmarknadens parter har en hel del att säga till både regering och riksdag som är nyttigt att överlägga om. Allt det här har socialdemokraterna tillbakavisat. Man har inte ens velat gå in i verklig debatt om dessa problem. Som redan påpekats i debatten flera gånger har den blivande LO-ordföranden gett sig in i debatten, och nu tvingas väl regeringen att ta saken på allvar. Vad tänker herr Sträng egentligen om de här sakerna? Många löntagare upplever hur förmåner faller bort och skatten stiger enbart på grund av att de får mer inflationspengar. Hur länge skall regeringen vänta med att ta upp saken? En ny chans att visa sin goda vilja får socialdemokraterna när riksdagen snart skall behandla vårt krav om åtgärder för att minska bortfallet av bostadsbidrag vid stigande inkomster. Vifta inte bort detta problem! Det är en viktig löntagarfråga. Herr Ekström kommer väl efter sitt inlägg i dag att stödja oss, förmodar jag. Men det löser givetvis inte hela problemet. Skattesystemet är en annan bov i dramat. Höjd skatt på inflationskompensation — inflammationskompensation höll jag på att säga, men det är ju också fråga om inflammation i ekonomin när det är inflation — är inget bra system. Vore det inte riktigt, herr Sträng, att ge den sittande skatteutredningen direktiv att nu äntligen få ta upp detta problem? Det går inte att trolla bort en knepig sak genom att blunda, det klarar inte ens herr Sträng. Den här frågan kommer åter och åter. Den har minst nio liv. Det jag nu sagt är delproblem i det större komplex av frågor som arbetsmarknadsorganisationerna och oppositionen diskuterat länge men som finansministern blundat för. Men frågan om stabiliseringspolitiken har en för herr Sträng obehaglig benägenhet att dyka upp igen. Skall herr Sträng även den här gången söka skjuta frågan om ekonomisk stabilitet över till de fackliga organisationerna och arbetsgivarna? Känner finansministern inte ändå nu på sig att det är nödvändigt med en debatt mellan arbetsmarknadens parter och oss politiker? Att statsmakterna inte skall bestämma lönerna är en självklar sak, det har vi alltid betonat när vi diskuterat de här frågorna. Med den negativa inställning herr Sträng haft till sådana överläggningar har jag inte så stora förhoppningar på märkliga resultat. Jag är rädd för att den nuvarande socialdemokratins ovilja att resonera kan bli ett besvärligt hinder. Men ett försök borde göras. Kan inte statsmakterna göra någonting mer för att skapa bättre förhållanden i sam hällsekonomin? Den frågan ställs inte bara just nu och av arbetsmarknadens organisationer. Den har ställts av alla de svenskar under de två senaste åren som har fått känna av svårigheter. Den har ställts av alla dem som blivit arbetslösa efter att under många år ha gjort en god arbetsinsats. Den har ställts av alla de ungdomar och kvinnor som försökt få jobb utan att lyckas. Den har ställts av de familjer som fått se sin standard sänkas trots nominella lönelyft. Den har ställts av utsatta grupper, handikappade och sjuka inte minst, som i så hög grad fått bära verkningarna av att det genom en stillastående ekonomi funnits alltför små resurser för att fullfölja reformarbetet inom vårdsektorn. Den har också ställts av alla dem som ser att vården av narkomaner och alkoholskadade har sådan brist på pengar. Regeringens svar på den oroliga och berättigade frågan har med små variationer varit under hela den här tvåårsperioden: ”Oroa er inte, svenska folk. Allt ordnar upp sig.” Regeringen har tillagt att man inte kan göra så mycket för att det skall bli fler jobb och bättre fart på ekonomin. Man har gjort allt man har kunnat. Man har sagt att det dystra internationella läget har varit någonting som varit utanför vår kontroll. Och högkonjunkturen, säger man, har väntat bakom hörnet. När den kommer löser sig problemen. — Så har socialdemokraterna oförtrutet summerat i sin propaganda. Låt mig i all stillhet med två citat påminna om hur regeringen med finansministern i spetsen avfärdat dessa oroliga röster. Den 13 januari 1971 sades det: ”Många människor har ju varit lite uppskrämda under den senare hälften av 1970 och talat om att vi skulle vara inne i en lågkonjunktur osv. De flesta tecken talar för att vi i slutet av 1971 på nytt får en uppstramning i den allmänna konjunkturen internationellt och den kommer att slå igenom även hos oss.” I finansdebatten för två år sedan sades det: ”En arbetslöshet under vintermånaderna som inte gått över siffran 60 000 elimineras ganska snart när vårsolen sticker fram. Under sådana förhållanden brukar man klara sig med de sedvanliga resurser som avdelats för ändamålet. Denna arbetslöshet är en klar följd av de klimatologiska förutsättningar som vi har i vårt land och det är något som vi aldrig torde kunna komma ifrån.” I år klarar sig inte regeringen med att skylla på sträng kyla, möjligen på herr Strängs kyla. Vår ekonomi är, som jag redan framhållit, starkt beroende av den internationella ekonomiska utvecklingen. Men av detta får man inte dra slutsatsen att en svensk regering inte kan göra vissa saker på hemmaplan. Den har tvärtom betydande medel i sin hand. Svårigheterna i den svenska ekonomin de senaste åren, som får stora återverkningar för lång tid framåt, beror i hög grad på att regeringen inte utnyttjat det handlingsutrymme som funnits. Regeringen har hela tiden varit passiv. Arbetsmarknadspolitiska insatser? Javisst. Men däremot har mycket litet gjorts för att få fart på ekonomin, större framtidsinvesteringar och fler jobb på öppna marknaden. Gunnar Heléns förslag att stimulera ekonomin hösten 1971 genom att bl.a. sänka moms tillfälligt visar sig även nu i efterhand vara helt riktigt. Här går en skiljelinje mellan å ena sidan de tre oppositionspartierna och å andra sidan socialdemokratin. Vi har velat ta krafttag mot arbetslösheten, socialdemokraterna har varit tveksamma och handlingsförlamade under långa tider. I regeringens tappning beror de ekonomiska bakslagen 1971 och 1972 främst på den internationella utvecklingen. Den svenska ekonomiska politiken påstås t.o.m. med framgång ha motverkat följderna av denna utveckling på bl.a. sysselsättningen. En mera korrekt beskrivning av verkligheten är den som professor Erik Dahmén gav i en debatt med finansministern i Nationalekonomiska föreningen nyligen. Professor Dahmén sade: ”Sverige har under flera år präglats av en ekonomisk stagnation, som nästan helt saknar motsvarighet i andra industriländer. Däremot har inflationstakten i genomsnitt under en följd av år varit ungefär densamma som i de länder med vilka vi har vår huvudsakliga utrikeshandel.” LO-ekonomerna har mera rakt på sak slagit fast att de ekonomiska svårigheterna i Sverige i allt väsentligt är hemlagade. Och självgjort inte alltid välgjort. Många tänkare har försökt att beskriva den svenska blandekonomin. Det senaste bidraget kommer från landets rolighetsminister Tage Danielsson, som har sagt att den svenska ekonomin är en iblandekonomi — ibland går det bra och ibland går det dåligt. De senaste två åren har det gått dåligt, inte bara ibland. Från folkpartiets sida hävdar vi att det går att handla. Det går att med medvetna åtgärder skapa fler jobb på öppna marknaden. Det går att föra en konjunkturpolitik som dämpar svängningarna i ekonomin, som håller uppe köpkraften när det går neråt och förhindrar överhettning när det går uppåt. Låt mig göra en liten utvikning och hävda att det också går att långtidsplanera på ett annat sätt än nu, så att vi t.ex. får utrymme för en skattereform värd namnet. Långsiktig planering skulle också vara ett verksamt bidrag till en bättre stabiliseringsoch konjunkturpolitik. I den allmänpolitiska debatten den 31 januari i år förklarade sig finansministern i stort sett maktlös när det gällde kraven på bättre hushållning med skattebetalarnas pengar, på sparsamhet, på bättre långsiktig planering. Jag har i all blygsamhet under det gångna året på olika sätt sökt stimulera herr Sträng till en debatt om dessa problem. I januari gav han väl en sammanfattning av sin syn, och det framgick klart att herr Sträng inte tror på möjligheterna att planera bättre. En sextiofemtedel av budgeten, det var den lilla ynka del av miljarderna som man hade att röra sig med. Allt annat var låst. Var detta verkligen herr Strängs slutliga visdomsord i detta sammanhang? I så fall är det mycket allvarligt. Vad kommer då att hända med vårt skattetryck? Med vårt ekonomiska underlag för fortsatta reformer? För ett år sedan föreslog vi i en utredning inom folkpartiet att kommuner och landsting skulle för de närmaste åren sätta ett skattestopp. Finansministern framförde sedan samma tanke i kommunförbundens styrelser, och det var ju bra att så skedde. Har Socialdemokratiska ungdomsförbundets krav att kommunalskatterna nu skall få gå upp ändrat på herr Strängs uppfattning? Jag hoppas inte det. Det märkliga var att finansministern inte själv gjorde några utfästelser beträffande statens utgifter. Där behövs i lika hög grad återhållsamhet som när det gäller kommunerna. För folkpartiets del har vi dragit konsekvenserna av vår uppfattning om nödvändigheten av planering. Vi förklarar oupphörligen när det gäller nya stora reformkrav att de bör genomföras i takt med de statsfinansiella resursernas tillväxt och inte genom dessa ideliga skattehöjningar. En resursskapande politik blir därför det helt avgörande för möjligheterna för fortsatta reformer. När den offentliga sektorn nu nått en så väldig omfattning, är det uppenbart för alla som vill se utan skygglappar att här måste föreligga stora möjligheter till att förbättra planering och rationalisering. AMS t.ex. är ju själv osäker på vad man håller på med. Varför, herr finansminister, inte låta en grupp oberoende experter granska utfallet av dess verksamhet? Jag tror att det i stort sett är mycket väl motiverade saker AMS gör, men verksamheten har ju nått så enorma belopp att det verkligen vore angeläget att granska utfallet. AMS har själv begärt att få se på detta men får inte pengar. Jag har vid flera tillfällen som exempel på bättre planering pekat på vårdsektorn och behovet av samplanering inom denna. Det som hittills gjorts är inte mycket i förhållande till behovet. Socialministern tillhör inte de mest progressiva krafterna. Eller är det finansministern som sätter stopp för långtidsplanering? Han får ju en chans att förklara sig i dag. Det är i sådana avseenden som återhållsamheten med statliga utgifter kommer in, sparsamheten med skattebetalarnas pengar. Det är beslutsamheten, konsekvensen i den ekonomiska politiken och den långsiktiga planeringen som blir avgörande för om det blir en ny utveckling i fråga om planering och effektivisering, eller om allt skall bli vid det gamla. Låt mig återgå till konjunkturpolitiken. Finansministern fick höra många sanningar, när han i januari uppträdde i Nationalekonomiska föreningen. Han fick bl.a. höra av en framstående nationalekonom att han ägnar sig åt ett statsfinansiellt bokhålleri, som ”spöklikt erinrar om 1920-talets synsätt” och att beslutet om fördubblingen av löneskatten ”fattades med en statsfinansiell motivering som inte skulle förvånat någon för 50 år sedan men som nu väckt häpnad i alla fackkretsar”. Regeringen har vägrat föra en smidig och effektiv konjunkturpolitik under de senaste två åren. Det väsentliga i detta sammanhang är följande fråga: Beror det enbart på att man missbedömt konjunkturerna eller beror det också — och till väsentlig grad — på att den socialdemokratiska regeringen ändrat sin syn på hur konjunkturpolitik skall föras? Den frågan, herr Sträng, är verkligen central mot bakgrunden av vad som verkligen har hänt under de två åren och alla era förklaringar om att svenska folket kan känna sig lugnt — om några månader är vi i paradiset igen. Det tänkande som började under 1930-talet — och där Wigforss och Ohlin var pådrivande — går bl.a. ut på att det främst är samhällsekonomin och inte statsfinanserna som skall balanseras. För min del vill jag stryka under att det viktiga är att fullt utnyttja tillgänglig kapacitet i form av maskiner, arbetskraft och byggnader. För att klara detta fordras en anpassningsbar konjunkturpolitik. Staten måste gå in och stimulera efterfrågan i lågkonjunkturer, se till att ekonomin kommer i gång. Man undrar nu: Är den svenska regeringen och dess finansminister plötsligt beredda att kasta 40 års landvinningar på det ekonomisk-politiska området överbord? Skall det inte längre föras en verkligt rörlig finanspolitik? Nu påstår man ju helt plötsligt att man inte längre vågar stimulera efterfrågan i lågkonjunkturer av rädsla för att man inte skulle få politiskt stöd för åtstramning när det behövs. Slutsatsen av det måste bli i klartext, att socialdemokratin ger upp sina tidigare ambitioner att föra en verksam konjunkturpolitik. För folkpartiets del anser vi att lärdomarna för framtiden måste bli två: 1. Statsmakterna måste bättre utnyttja de konjunkturpolitiska medel man har till sitt förfogande. Skatter skall inte bara höjas utan också sänkas när det behövs för att hålla aktiviteten uppe i ekonomin. Och den rörliga finanspolitiken måste röra sig i tid, annars kan den få rakt motsatt verkan. Ett skräckexempel är stagnationsåret 1971. Nationalekonomen Lars Matthiessen har räknat ut att finanspolitikens direkta effekter 1971 bestod i att den minskade den totala reala efterfrågan med 1,83 procent av bruttonationalprodukten — detta alltså ett år när ett ständigt växande antal människor fick gå arbetslösa på grund av för låg efterfrågan i ekonomin. 2. Man måste ta också nya konjunkturpolitiska instrument i bruk. Dit hör att skapa en bättre grund för framgångsrika avtalsförhandlingar, som jag talade om tidigare. Dit hör att i högre grad inom näringspolitiken pröva bidrag och avgifter som komplement till eller ersättning för skatteavdrag. Som företagsskattesystemet i dag är konstruerat har extra lättnader sina mest stimulerande effekter vid stark expansion och hög lönsamhet, dvs. i en helt annan situation än den som råder under år av lågkonjunktur. Företag utan vinst får ingen nytta av skatteavdrag. Under 1972 var det säkerligen en halv miljon löntagare i Sverige som direkt berördes av arbetslösheten. Det är mycket oro, ängslan och svårigheter som döljer sig bakom den kalla siffran. Alltsedan jag som ung fick uppleva hur min far vid 58 års ålder skickades i väg av det stora bolaget och sedan aldrig fick något jobb tror jag att jag har en viss känsla för hur de människor som drabbas av arbetslöshet upplever den. Här finns en av anledningarna till att jag personligen är en varm anhängare av en allmän sysselsättningsförsäkring, som ger tillräcklig trygghet åt alla medborgare. Socialdemokraterna har inte kunnat förmås till ett sådant steg. En av de värsta olyckor som kan drabba en ung människa är att stå utan arbete. Känslan att vara utanför, att inte behövas, kan verka förlamande och uppamma en negativ inställning till samhället som det kan ta lång tid att övervinna. Socialarbetare har uppmärksammat de vådor som uppstår när unga flickor och pojkar som slutat skolan och inte får jobb nu kan lyfta pengar på en del håll och inte alltid förstår att sköta dem. Det är just sysslolösheten som lockar till felaktigt utnyttjande av pengarna. Många upplever ju att utbildning inte är någon garanti till ett jobb. Detta är sociala vådor av mycket stor omfattning, och samhällets resurser måste engageras för att råda bot på dem. Tjänstemännen har fått vara med om en verklig förändring i sin situation. Arbetslöshet har blivit något alltför välkänt bland dem. Vissa grupper har drabbats särskilt hårt. Av Industritjänstemannaförbundets medlemmar över 60 år är 6 procent arbetslösa. Det är inte svårt att föreställa sig deras bittra känslor. En konjunkturuppgång löser inte alla dessa problem. Jag kan med instämmande citera vad TCO-chefen Lennart Bodström har sagt: ”När skogsoch jordbruken rationaliserades kunde industrin suga upp den arbetskraft som då blev ledig. I dag har industrin börjat lämna ifrån sig arbetskraft. Tjänstesektorn kan absorbera en viss del därav men inte om det skulle bli en bred ström av människor från industrin. Därför måste nya industrier skapas och redan existerande expandera så att varuproduktion och handel ökar. Detta utgör grunden för hög sysselsättning på hela arbetsmarknaden”, slutar Bodström. Jag instämmer. För folkpartiets del avvisar vi därför regeringens passivitet. Vi kräver handling för att komma ur ett läge som är besvärligt och som inte konjunkturen automatiskt klarar av åt oss. I vår reservation redovisas en del av de åtgärder som är nödvändiga. Jag skall inte gå in på dem i detalj, eftersom herr Löfgren så ingående har diskuterat dem. En rad andra åtgärder kommer upp under vårriksdagen, och vi visar i dessa sammanhang vad som enligt vår mening behöver göras. När vi kräver handlingskraft är det verkligen inte detsamma som att kräva mer av improvisationer, mer av selektiva ingrepp och mer av beslut i detaljer fattade i kanslihuset. Vi har sett tillräckligt av den sortens handlingskraft. Vad som behövs är en kursändring, med en regering som konsekvent satsar på att ta vara på de många människornas initiativ och kunnande. Det finns många människor med produktidéer som i dag utnyttjas dåligt. Skall vi ha mer av centrala direktiv och kommandon =— eller skall vi satsa på enskilda initiativ och ramplanering? Det är en fråga om kurs. Här har socialdemokratin och socialliberalismen olika svar. Vi vill sprida makt, där ni vill koncentrera. Vi vill stimulera initiativ, där ni vill dirigera och detaljstyra. Några avslutande frågor till finansministern: 1. Tror finansministern fortfarande på möjligheten att föra en smidig och effektiv konjunkturpolitik? Eller har herr Sträng övergett sina tidigare ambitioner på det området? 2. Varför inte tillsätta en expertgrupp för att med ledning av de senaste årens dystra erfarenheter se över de konjunkturpolitiska medlen och undersöka hur en effektiv konjunkturpolitik skall kunna föras? Den vi har sett nu är inte värd det namnet.

Herr talman! Vårt lands internationella beroende har än en gång bekräftats. Om vi hade haft en starkare ekonomi, ett bättre sysselsättningsläge och en högre lönsamhet i vårt näringsliv skulle vi ha haft större handlingsfrihet än vad vi hade för några veckor sedan, då vi tvingades att skriva ner den svenska kronans värde i förhållande till större delen av de nordiska och europeiska valutorna. Jag konstaterar detta inte så mycket med adress till finansministern som mera till statsministern. Få svenska statsministrar har som herr Palme tecknat visioner om morgondagens sociala och jämlika välfärdssamhälle. Få har med sådant engagemang utmålat bristerna i vår yttre och inre miljö och talat om behovet av nya sociala reformer. Men få har som han lyckats skjuta undan Sverigebildens andra sida — möjligheten för de arbetande människorna och det svenska näringslivet att betala priset för visionernas förverkligande. Det är inte märkvärdigt att de som bär det yttersta ansvaret för den ekonomiska politiken i vårt land söker sig över till morgondagens drömvärld. Sverige har en arbetslöshet — det har alla talare här påvisat i dag — av tidigare icke känd storleksordning. Det totala antalet arbetslösa i februari i år uppger AMS till 192 000, nära 3 000 flera än i februari 1972. Tillväxten i vår ekonomi har under ett par år legat långt under den som andra länder uppvisat. Företagsdöd och nyföretagande ger trots bättre konjunkturer icke nämnvärda förhoppningar om sjunkande arbetslöshetssiffror. Och i ett sådant läge föredrar självfallet en ansvarig regering att tala om någonting annat. ”Arbetet kommer att förbli centralt i människornas tillvaro”, har statsministern nyligen förklarat i ett inlägg i Dagens Nyheter. Oron i det moderna industrisamhället beror på löntagarnas otillfredsställelse med förhållandena i arbetslivet, hälsoriskerna, otryggheten, förslitningen, kvinnornas ställning, det bristande inflytandet. Ja, förvisso är det på det sättet. Men osäkerheten och oron har också andra, t.o.m. djupare liggande orsaker. Och det finns även något annat som är centralt i människans arbetstillvaro, någonting som statsministern — med en konsekvens som inte kan vara oavsiktlig — inte brukar tala om, nämligen arbetets glädje, människors medfödda lust att satsa för att åstadkomma någonting. Att prestera. Att känna tillfredsställelse över att en intellektuell eller fysisk ansträngning har lett till resultat. Att få lön för mödan. Att göra rätt för sig. Att genom sitt eget arbete lägga grunden för en förbättrad tillvaro för sig och sin familj. Utan människans behov att ta initiativ, att utnyttja sin skaparkraft skulle all utveckling avstanna. Men sådant talar vår statsminister väldigt sällan om. Det är de negativa aspekterna på arbetslivet som ständigt skjuts fram — på ett alltför ”schabloniserande” sätt, påstår hans egen finansminister. I andra sammanhang brukar sådant kallas för svartmålning. Statsministern frågar: ”Med vilken samhällssyn och med vilka metoder bör man angripa det moderna industrisamhällets arbetsproblem?” Ja, herr talman, enligt min uppfattning är arbetarskyddslagstiftningen och den administration som samhället bygger upp för göra arbetsmiljön säkrare ett självklart instrument. Men det är inte ett instrument som bara riktar sig mot arbetsledare och arbetsgivare utan lika mycket mot de människor som står mitt i arbetsprocessen, de som då olyckan väl är framme brukar sammanfattas i begreppet ”den mänskliga faktorn”. Kring kraven på god arbetsmiljö står i själva verket alla enade. Att antyda att just socialdemokraterna skulle företräda en speciell samhällssyn i detta hänseende vittnar i bästa fall om okunnighet både om förhållandena i arbetslivet och om andra meningsriktningars grundsyn, i sämsta fall om politisk illvilja. Och lika felaktig är den ensamrätt som herr Palme vill tillförsäkra sitt parti, då det gäller att på ett meningsfullt sätt, jag understryker det ordet, förstärka den enskilde löntagarens inflytande över den egna arbetsmiljön. Den s.k. ekonomiska demokratin — eller, om man så vill, den industriella demokratin, som jag tycker är ett bättre ord — är inget självändamål. Dess syfte måste vara att bidra till att forma ett samhälle av självständiga och fria människor med möjlighet att påverka sina arbetsoch levnadsförhållanden. För ett sådant samhälle är ekonomiskt framåtskridande en nödvändighet. Och därför fordras att företagen leds och sköts på ett skickligt sätt, med andra ord effektivt. Men i begreppet effektivitet ingår självklart också arbetstillfredsställelse och god arbetsmiljö. Ett företag som inte kan tillgodose de synpunkterna är inte effektivt. Skall den enskildes inflytande på arbetsplatsen fördjupas och breddas, så krävs samverkan inte bara mellan arbetsledning och arbetstagare utan också mellan arbetstagarna inbördes. Det är inte sällan som problemet uppkommer just där. Det vet alla som sysslar med praktiskt yrkesarbete. Det arbete som bedrivs av det av arbetsmarknadens parter inrättade utvecklingsrådet för samarbetsfrågor visar att det har gått bra att i samarbete bredda de anställdas möjligheter att påverka arbete och miljö. Man skall också fortsätta på den vägen. Om man gör den industriella demokratin till ett led i maktkampen mellan intressen som man bedömer som oförenliga, så kommer den aldrig att kunna förverkligas. Någon eller några måste alltid utöva vissa ledningsoch beslutsfunktioner. Att decentralisera beslut, att låta enskilda eller grupper av enskilda arbetstagare ta och bära ansvaret för det egna arbetet, innebär inte att sådana beslutsfunktioner kan avskaffas. Behovet av styrinstrument och samordning kvarstår — i företag och i förvaltningar. I debatten har mera sällan sagts något om de många olika intressen som påverkar driften av enskilda företagsenheter och näringslivet i dess helhet. Arbetstagarna utgör en intressegrupp. Andra grupper formas av ägare, långivare, leverantörer, konsumenter, stat och kommuner. Ett på blandekonomins principer byggt näringsliv kräver balans mellan dessa olika intressen — annars fungerar inte ekonomin. De olika önskemålen måste därför tillgodoses med minsta möjliga spänningar. Inom den industriella demokratins ram kan exempelvis inte rimligen de människor som arbetar i ett företag i denna sin egenskap avgöra hur mycket företaget skall betala i skatt till staten eller kommunen. Det avgörs enligt den politiska demokratins spelregler. Ett företags produktion bestäms av dess marknad, dess avnämare — konsumenterna, de enskilda människorna. För det samlade svenska näringslivet är marknaden hela vår omvärld. Vårt internationella beroende kan vi inte komma ifrån. Arbetsplatsens sociala förhållanden bestäms i stor utsträckning av lagar och förordningar och olika myndigheters instruktioner och direktiv. På den statliga och kommunala förvaltningens arbetsplatser är beroendet av de här faktorerna inte lika stort som i enskilda enheter. Inte heller i konkurrensskyddade eller subventionerade statliga eller kommunala företag. På dessa områden borde alltså industriell demokrati ha kunnat genomföras lättare än på andra områden. Men är det någon i denna kammare som vågar påstå att detta har skett? Har man nått längre här än på andra håll? Är harmonin fullständigare på dessa arbetsplatser? Har tvångsvis utflyttade statstjänstemän större medinflytande än andra arbetstagare? Vi vet svaret. Trots att förutsättningarna är gynnsammare, uppställer beslutsoch samordningsprocessens krav även här gränser, som icke kan överskridas om verksamheten skall kunna fullgöras på ett meningsfullt sätt. Alla är alltså överens om att arbetsmiljön måste utformas så att hälsorisker, otrygghet och förslitning kan förebyggas. Alla är också ense om att det ligger i både den enskildes och hela samhällets intresse att arbetstagaren kan utnyttja sina erfarenheter och kunskaper, sin skicklighet, för att påverka arbetsprocessen så att den för honom framstår som meningsfylld och effektiv. Men sådant kommer alltför lätt bort i förkunnelsen, när arbetsmiljöns och medinflytandets problem förs fram från socialdemokratiskt håll. Debatten tycks på något sätt ha blivit självändamål. Det förefaller ibland som om den främst syftade till att skapa missnöje och olust och motsättningar mellan olika grupper eller till och med till att spetsa till de friktioner som naturligtvis inte kan undvikas i arbetslivet. Ingen vinner något på sådant, inga andra än möjligen de som av politiska skäl söker sig fram på konfrontationens väg för att få väljarna att glömma andra realiteter i dagens samhälle, realiteter som regeringspartiet inte lyckats få bukt med. Socialdemokraterna vill inte diskutera de verklighetsnära problem som de själva med en annan politik skulle kunna rätta till. Skatterna — för att ta det exemplet bara — är nu så höga att det, i varje fall före val, inte är lika lustbetonat som annars att skrapa in mera skattepengar, även om dessa pengar skulle kunna användas för lockande reformer. Vad gör man då? Jo, man letar fram någonting annat att prata om. Man söker finna brister i ett samhälle, som ständigt kommer att vara bristfälligt, och ge dem så stora dimensioner som möjligt. Man exploaterar öppna eller slumrande ihtressemotsättningar mellan olika grupper. Och de förslag man lägger fram försöker man utforma så att de leder till en ytterligare koncentration av makt hos den politiska ledningen. I det hänseendet är socialdemokraterna verkligen konsekventa. De har stegvis överfört makt och pengar från enskilda människor till kollektivet. Ytterst syftar de till att ge det kollektiv vederbörande enskild tillhör — det fackliga eller det politiska — mera att säga till om. Statsminister Olof Palme brukar, herr talman, tala om den känsla av vanmakt som människorna grips av, känslan av att styras av anonyma krafter i ”ett ekonomiskt system som de inte kan överblicka, än mindre kontrollera”. Den vanmaktskänslan gör sig i minst lika hög grad gällande på det politiska fältet.

”Gå till den stora massan av svenska folket” — förkunnade Ernst Wigforss hösten 1944 — ”inte minst den stora massan av arbetarklassen och vänj dem vid tanken på att samhället skall ingripa och vänj dem vid tanken att en socialisering inte bara är önskvärd utan också nödvändig.” Ernst Wigforss” tanke är fortfarande levande. Men dagens socialdemokrater — i varje fall utanför SSU — använder inte precis samma ord. De talar hellre om social förnyelse och om samhällsoch löntagarinflytande. Men syftet är detsamma: Gå ut och tala om för svenska folket att samhället måste ha mera makt för att socialt förnya arbetslivets villkor. Förkunnelsen är förledande, därför att ingen har någon invändning mot en sådan paroll i och för sig. Förhållandena på många arbetsplatser och i många branscher är trots den utomordentligt snabba reformverksamheten — något som man i regel blundar för på socialdemokratiskt håll — fortfarande otillfredsställande, fortfarande otrygga och förenade med risker för den enskilde. Men den avgörande frågan förblir i regel obesvarad: Hur skall dessa många kvarstående problem bäst lösas? Genom att bara utmåla riskerna och bristerna, genom att förstora upp motsättningarna mellan företagare och löntagare, genom att påstå att partipolitiska motsättningar ligger bakom arbetsmiljöns problematik? Genom att ge kollektiven större makt på den enskildes bekostnad? Eller genom att bygga på samarbete och samförstånd och utnyttja den kompromissvilja och kompromissanda som finns i det svenska samhället? Genom att ge den enskilde själv större medinflytande och större medansvar? Herr talman! Under våren väntas ett regeringsförslag i anledning av kapitalmarknadsutredningens betänkande. AP-fonden skall ges rätt att köpa aktier i svenska företag. LO och stora grupper inom det socialdemokratiska partiet vill gå betydligt längre än utredningen. I ”blandekonomier med socialdemokratisk eller socialistisk politisk ledning” — ett underligt konstaterande av LO; man utgår tydligen från att vi alltid skall ha en sådan ledning — måste samhället och löntagarna genom AP-fondens medel tillförsäkras ”större delaktighet och ett ökat inflytande i företagen”. Samma grundsyn avspeglas i socialdemokraternas näringspolitiska program, i tanken på branschfonder och andra liknande konstruktioner, som framtvingats av att den solidariska lönepolitiken visat sig inte helt stämma med verkligheten. Påfallande är att ingen av dessa lösningar syftar till att tillgodose den enskilde löntagarens, den enskilde individens egen ekonomi. Den vällovliga strävan att förhindra en ytterligare kapitalkoncentration syftar alltså inte till att fördela kapitalet på flera, att decentralisera förmögenheter och förmögenhetsbildning. Alla förslag som hittills skisserats har tvärtom det gemensamt att de kommer att leda till en ytterligare koncentration av politisk och ekonomisk makt. En sådan utvidgad maktkoncentration löser sannerligen inte folkhushållets trygghetsoch sysselsättningsproblem på sikt. Kanslihuset och dess filialer, herr finansministerns stora stab, må vara hur välbesatta som helst med ekonomer, samhällsvetare eller jurister fyllda av kunnande och brinnande entusiasm att förbättra samhället. LO-ledningen må vara hur kapabel som helst att med hjälp av sin stora stab av fackligt skolat och erfaret folk angripa våra näringspolitiska framtidsproblem. Men när det gäller beslut av så komplicerad natur som ”produktion och marknadsföring kommer tjänstemän i departement och verk alltid att förbli amatörer för att inte säga dilettanter”. Finansministern känner igen citatet. Det är Assar Lindbeck jag citerar.

En spridning av förmögenhetsbildning och ägande till enskilda människor skulle öka allas valfrihet. De skulle bli mera oberoende. Den långsiktiga utvecklingen mot centralism, kollektiv och enskild maktkoncentration skulle på det sättet motverkas. År efter år har vi föreslagit åtgärder för att åstadkomma en sådan spridning. Vi har talat om vinstandelssystem, om meddelägarskap i andra former. Vi har pekat på att inte minst utländska försök har givit utomordentligt positiva resultat. I Västtyskland t.ex., där såväl borgerliga som socialdemokratiska regeringar satsat på sådan politik, har sparsystem för ägandespridning fått stor omfattning. Minst 40 procent av Västtysklands hushåll deltar i ett allmänt sparsystem eller bostadssparande, omfattande enligt senaste siffror ca 50 miljarder DM. Därtill kommer ett särskilt löntagarsparande, i vilket tre fjärdedelar av alla anställda deltar. På något över ett decennium har hushållssparandet i Västtyskland ökat från 16,5 miljarder DM till 70 miljarder 1971 — inte som hos oss beroende på en svag konjunktur; Västtyskland har haft en stark konjunktur. Så är också sparpremierna så höga som mellan 50 och 80 procent. Det skulle ligga i linje med traditionella samarbetssträvanden i det svenska samhället att skapa en fastare intressegemenskap inne i företagen. Det skulle bl.a. kunna nås genom att låta enskilda löntagare köpa in sig i sina företag, antingen direkt genom förvärv av aktier eller indirekt genom att låta en del av lönen stå inne mot ägarebevis eller arbetstagaraktier av något slag. Det finns olika lösningar som används på olika håll. De ideologiskt betingade men ofruktbara motsättningarna mellan företagare och löntagare är mogna att brytas ner. Ett företags framtid och utvecklingsmöjligheter är ett gemensamt intresse för alla som verkar i företaget. Jag vet inte om herr finansministern har tagit del av en debatt som i höstas pågick i The Times mellan den brittiske politikern Reginald Maudling och den tjeckiske landsflyktige ekonomen Ota Sik. Mr Maudling hade publicerat ett memorandum om den brittiska inflationsekonomin och om möjligheterna att utifrån moralisk-etiska synvinklar åstadkomma en förändring i den brittiska fackföreningsrörelsens syn på behovet av en effektiv inkomstpolitik, en effektiv antiinflationspolitik. Ota Sik kritiserade hans teser. Med åberopande av sina kunskaper om det västerländska samhället och sina erfarenheter av Dubcek-regimen i Tjeckoslovakien gjorde Ota Sik gällande, att möjligheter saknades att bedriva en aktiv antiinflationspolitik, så länge löntagarna icke fick del av det i företagen arbetande och nyskapande kapitalet. Kommuniststaternas socialisering och byråkratisering av företagsamheten erbjöd — menade han — ingen framkomlig väg. Den hade bara lett till ett oerhört slöseri med kapital — med ekonomiska och produktiva resurser — och till ett ineffektivt utnyttjande av investeringarna. Deras ekonomiska system kunde i längden upprätthållas blott genom auktoritära och totalitära regimer. Ota Sik avvisade också tanken på något slags kollektivt andelsägande, dvs. den syn som LO tydligen har då man vill använda AP-fonderna för att köpa aktier i företagen. Ota Sik menade att ett sådant koliektivt andelsägande inte skulle överbrygga intressekonflikten mellan kapitalägarnas och löntagarnas omedelbara behov. Om däremot — hävdade Sik — den stora massan av arbetande människor blev direkt delaktiga i det kapital som bildades i det egna företaget, skulle de få ett egenintresse för företagets utveckling, investeringar och avkastning. Individuella kapitalägare drivs vid sina satsningar av önskan att få utdelning på sitt kapital och är därför beredda att avstå en del av sin omedelbara konsumtion för nya investeringar och avkastning på längre sikt. På samma sätt, hävdar Sik, skulle löntagare som meddelägare bli benägna att avsätta en del av sina omedelbara inkomster för att gagna företagets utveckling på sikt och därmed sin egen förmögenhetssituation. Den som har regeringens och LO:s kollektiva syn på tillvaron underkänner naturligtvis sådana synpunkter, även om de kommer från Ota Sik. Men de utgör ändå, tycker jag, ett tungt och intressant inlägg i den aktuella inflationsdebatten. Självfallet kommer även andra konjunkturpolitiska medel in i bilden. Till skattesystemets roll skall jag återkomma om en stund. Vi har ofta frågat oss, varför socialdemokraterna är så fruktansvärt negativt inställda till enskilda löntagares delägarskap. Ett skäl som framförts är att meddelägande i vinst och avkastning medför ett ansvar och att förluster som drabbat företaget också drabbar de anställda. Ta ut så mycket som möjligt medan företaget lever, heter det. Går företaget omkull, behöver den anställde i varje fall inte vara med om att betala räkningen. Men det är just vad han ändå måste göra — han måste ändå vara med och betala räkningen.

De senaste åren har inneburit ”en självprövning för socialdemokraterna”, stod det att läsa i den artikel av statsministern i Dagens Nyheter som jag citerade i inledningen till det här anförandet. Det har gällt, sade statsministern, att bemästra ”akuta svårigheter i fråga om sysselsättning, priser, hyror, valutareserv”. Men detta är inte nog, säger statsministern, och han målar upp de mera djupgående problem i det moderna industrisamhället ”som skapar oro hos människorna” och som nu måste angripas. Och så kommer han fram till slutsatsen, att ”självprövningen har gett självförtroende”. Men, herr talman, alla de problem som påstås ha föranlett denna självprövning finns ju fortfarande kvar: sysselsättningen, priserna, hyrorna och på sikt också valutareserven. Trots självprövningen har problemen inte lösts. Hur kan man då tala om vunnet självförtroende? Är det genom sin skattepolitik som socialdemokraterna har vunnit självförtroende? Vi har ju under de senaste månaderna kunnat följa den socialdemokratiska annonskampanjen, en kampanj i vilken de framställer sig som ett ”skattesänkarparti” — till skillnad mot de borgerliga, som skulle vara emot sänkt skatt. Mycket skall man höra innan öronen ramlar av! Den socialdemokratiska skattepropagandan hör till det mest otroliga som förekommit under de senaste åren. Redan i år har ”skattesänkarpartiet — socialdemokraterna” hunnit genomdriva höjd drivmedelsskatt, skatt på öloch läskedrycksförpackningar och höjd bilaccis. Från och med 1 januari fördubblades löneskatten. Det är under socialdemokratiskt styre som Sverige fått det högsta skattetrycket i hela världen. Marginalskatterna tar som bekant två tredjedelar av normalinkomsttagarnas lönehöjning. För mindre än ett år sedan, förra våren, föreslog regeringen att momsen skulle höjas till 20 procent. Den höjningen förhindrades genom att vi gick emot den. Samtidigt tillsattes den skatteutredning som riksdagen i december 1971 tvingade på regeringen — vi vet vilken olust finansministern gav uttryck åt — den skatteutredning som vi påyrkat under de senaste åren. Men regeringen förbjöd uttryckligen skatteutredningen enligt direktiven att framlägga förslag till sänkta skatter. Skattetryck och ett orimligt skattesystem — produkten av socialdemokratins strävan att skapa vad man brukar kalla ”ett starkare samhälle” — utgör en av de viktigaste orsakerna till våra ekonomiska svårigheter. Skattepolitiken har medverkat till arbetslösheten. Utrymmet för produktiva investeringar har blivit alltför begränsat. Företag har slagits ut till följd av hög kostnadsbelastning. Nyföretagandet har av samma skäl gått ner. Nya arbetstillfällen har inte skapats i takt med att arbetskraft friställts. Det är vårt centrala problem i dag. Skattesystemet har också medverkat till den snabba penningvärdeförsämringen. Normalinkomsttagaren behöver i dag en tioprocentig löneförbättring för att kompensera en sexprocentig penningvärdeförsämring. Skatt och stigande priser tar hela löneökningen. Familjer som har bostadsbidrag kan få sin levnadsstandard sänkt, om lönerna höjs. Skattebelastningen är nu så hög att regeringen har förlorat en stor del av sin konjunkturpolitiska handlingsfrihet. Och den regering som har åstadkommit allt det här, den som varit ansvarig för hela den här utvecklingen, framställer sig nu i annonserna som skattesänkare. I George Orwells bok ”1984” döptes som bekant krigsdepartementet om till fredsdepartementet. Det blev ju smakligare på det sättet. Krig kallades alltså för fred. ”Skattehöjningar är skattesänkningar” — det är regeringen Palmes version. Förvirringen är fullständig. För en moderat är det intressant att följa dagens skattedebatt i det socialdemokratiska lägret. Vi kunde nyligen ta del av det förslag av Allan Larsson som diskuterats här i dag. Allan Larsson menade att löntagarna skulle avstå från lönehöjningar. I stället skulle skatten sänkas. Den disponibla inkomsten skulle därmed höjas för den enskilde. Skattesänkningen skulle finansieras med höjd arbetsgivaravgift, och de uteblivna lönehöjningarna skulle skapa ett utrymme härför. Höjningen skulle anpassas till produktivitetsutvecklingen. Därmed skulle också skapas förutsättningar för prisstabilitet. Och alla skulle bli nöjda. Alla skulle vinna. Inte någon skulle förlora. Jag undrar om finansministern är nöjd med det här förslaget? Att trolla bort ekonomiska realiteter brukar inte ligga väl till för Gunnar Sträng, även om han ibland gör försök i den riktningen. Vad herr Larsson och andra likasinnade kan åstadkomma med detta är en krånglig och i varje fall på sikt knappast genomförbar metod att förekomma just de automatiska skattehöjningar och marginalskatteeffekter som vi under årens lopp oförtrutet har kritiserat. Men biprodukten — detta har herrarna varit inne på tidigare här i dag — blir förlorad fri förhandlingsrätt för arbetsmarknadens organisationer. Så följde förra veckan Gunnar Nilssons inlägg. Hans uttalande innebar, såvitt jag kan förstå — alla vet att det var svårtolkat — att LO i sina löneförhandlingar nu ser sig tvingad att se till lönen efter skatt. Det förkättrade nettolöneresonemanget skulle därmed på nytt komma till heders. Men vad Gunnar Nilsson än må ha sagt har han uppenbarligen utgått ifrån det faktum att det numera inte blir något kvar av löneökningar när skatter och priser har tagit sitt. Inte ens de egna tror alltså på ”skattesänkarpartiet”. Gunnar Nilsson tycks också ha varit inne på tanken på samordnade diskussioner med parterna på arbetsmarknaden och politikerna. Hans syftar förmodligen inte på alla politiker, utan bara på dem som står honom nära, men därom sades inget. Vi har kallat sådana här överläggningar och samordnade diskussioner för stabiliseringspolitiska konferenser, en av de frågor som riksdagen i dag har att ta ställning till men som finansutskottets socialdemokratiska majoritet har avvisat. Eller, herr talman, var det genom devalveringen som regeringen vann sitt självförtroende? En devalvering som företogs mindre än två månader efter fördubblingen av arbetsgivaravgiften. Kombinationen devalvering/ höjd arbetsgivaravgift är en motsägelse — jag tror att alla de borgerliga talarna har konstaterat det tidigare i dag. Det är konsumenterna som ytterst skall betala priset. Eller tror sig regeringen ha vunnit sitt ökade självförtroende genom de senaste årens prisstegringar? Tycker inte finansministern själv att det ligger något nästan abnormt i att löntagarna på grund av en inflation, som uppgått till omkring 7 procent om året under senaste tre åren, skall ha väsentligt sämre köpkraft då året är slut än då det började? Man har en viss köpkraft den 1 januari. Den 31 december samma år har man 7 procent sämre köpkraft om man inte har fått några löneförhöjningar. Inte kan det väl ligga något rättvist eller jämlikt i en sådan fortgående standardsänkning. Och inte mindre abnormt ter det sig, att de lönehöjningar som fordras för att täcka prisstegringarna måste bli avsevärt större än dessa — jag belyste det nyss — på grund av regeringens eget automatiska skattehöjningssystem, det som regeringen envist har försvarat varje gång vi genom indexreglering har velat göra systemet ”neutralt” — om jag får använda ett sådant uttryck. Eller menar regeringen med ett tal om självförtroende att det är prisstoppet på vissa livsmedel som har åstadkommit självförtroendet? Det prisstopp som sedan tvingade fram skatteoch prishöjningar på andra varor. Inte vinner konsumenterna generellt sett någonting på sådana övervältringar. I remissdebatten för någon månad sedan raljerade finansminister Sträng väldeliga med vår kritik av prisstoppet. Ni har ju accepterat det, sade han. Vad bråkar ni då för? Någon konsekvens får det väl ändå vara. Vi hade påvisat att prisstoppet blev en följd av regeringens dåliga stabiliseringspolitik. Hade regeringens momshöjning förra våren — upp till 20 procent — gått igenom hade situationen varit ännu värre i december. Vi hade konstaterat att ett prisstopp icke löser några problem på sikt, att det bara flyttar över prishöjningarna från ett område till ett annat. Vi konstaterade också att prisstoppet då var ett faktum och att de praktiska möjligheterna för ett oppositionsparti att i rådande läge åstadkomma en förändring var obefintliga. Men vi vidhöll vår kritik mot det bristfälliga juridiska underlaget för regeringens åtgärd. Vi beskylldes då för inkonsekvens. Finansministern kommer säkert ihåg debatten med herr Burenstam Linder. Jag vill nu kasta tillbaka beskyllningen för inkonsekvens på finansministern själv. Herr Sträng är ju ansvarig för gällande prisregleringslag. Den signerades av honom år 1956. I den strök finansministern under att prisreglering självfallet inte fick tillgripas i onödan utan bara ”då det befanns oundgängligen nödvändigt”. Enbart en stegring av jordbrukspriserna i producentledet, framhöll han, ”som håller sig inom de gränser vilka dragits upp av statsmakterna i samband med jordbruksregleringen kan givetvis icke åberopas som grund för en tillämpning av prisregleringslagen”. Men som motiv för prisstoppsbeslutet i december förra året åberopar finansministern just att den då träffade uppgörelsen om jordbrukspriserna skulle leda till icke acceptabla prishöjningar. Jag frågar nu finansministern: Vad är sanning? Det som finansministern deklarerade i motiven för sin egen prisregleringslag? Eller det uttalande som han gjorde i december då han skulle tillämpa den här lagen? Jag väntar med intresse på ett klarläggande besked i det hänseendet. Eller är det hyrorna som ger självförtroende? Den socialdemokratiska bostadspolitikens kullbyttering, den som herr Fälldin var inne på för en stund sedan? De många tomma lägenheterna? De allmännyttiga företagens ekonomiska kriser? Det regleringssystem som byggts upp och som fått den besynnerliga följden att det tydligen inte går att sänka hyresnivån för att stimulera efterfrågan på de lägenheter som nu står tomma, lägenheter vilkas hyror alltså måste betalas av andra hyresgäster? Hyresgäster som alltså skall betala dubbla hyror, dels hyran för den egna lägenheten, dels genom skattsedeln hyran för de tomma lägenheterna. Är det detta som har skapat självförtroende inom regeringen Palme? Herr talman! För att sammanfatta. Ekonomisk tillväxt är en förutsättning för att uppnå övriga mål för den ekonomiska politiken, bl.a. full sysselsättning. Det påstår årets finansplan. Med rätta. God lönsamhet utgör villkor för investeringar som ger ekonomisk tillväxt. Det sägs också i finansplanen. Även det är sant. Men socialdemokraterna åberopar fördelningspolitiska argument mot kraven på högre lönsamhet. Fördelningspolitiken måste därför tas upp som ett särskilt och övergripande problem. Socialdemokraterna vill lösa det problemet genom ökad maktkoncentration och kollektivisering. Vi avvisar den vägen. Dels därför att man på det sättet minskar individens, människans, den enskildes ekonomiska rörelsefrihet. Dels därför att man på det sättet på sikt äventyrar den demokratiska friheten. Men dels också av det skälet, att en sådan lösning är ägnad att motverka andra drivkrafter inom blandekonomin eller ekonomin över huvud taget som är avgörande för välståndsut vecklingen, nämligen initiativ, nyföretagande, skaparkraft och arbetsglädje. Att på kollektiviseringens väg lösa de fördelningspolitiska problemen är att rycka undan grunden för tillväxt. Den väg som vi moderater i stället anvisat och som vi har argumenterat för under mer än ett årtionde är att stimulera de enskilda människorna att bli direkt delaktiga inte bara i inkomstbildningen utan också i kapitaltillväxten. Därmed skapas betingelser för ökad lönsamhet. Därmed rycker man också undan de argument som förs fram i dag mot en näringspolitik som är utformad så att den stimulerar lönsamhet. Målkonflikten mellan näringsoch fördelningspolitiken skulle på det sättet kunna brytas ner.
Herr talman! Jag har utan egen begäran och förskyllan fått till mitt förfogande 75 minuter, alltså I timme och 15 minuter, enligt listan. När jag i morse kom hit och satte mig ner, tänkte jag att jag för en gångs skull skulle överraska riksdagen med att inte på långa vägar utnyttja den tiden. När jag emellertid har suttit och lyssnat på den här debatten har jag faktiskt fått anledning att ta några minuter i anspråk. Det har ju varit en intressant debatt i vissa avseenden rent tekniskt därför att oppositionen har släppt fram sina representanter i utskottet, vilkas inlägg sedan har kompletterats på en högre nivå. Jag kan väl avstå från att ägna mig särdeles mycket åt själva utskottsbetänkandet. Jag tyckte nog att utskottets ordförande, herr Ekström i ett utomordentligt klarläggande inlägg gick till rätta med vad som behövde korrigeras. Men för att nu vara artig skulle jag väl också, eftersom jag står för frågorna, kanske apostrofera litet grand av den förda debatten även på utskottsplanet. Något förvånad avlyssnade jag dagens förste talare, herr Åsling, som i talarstolen vågade konstatera att vi nu var inne i en snabb konjunkturuppgång. Jag har personligen varit litet grand försiktigare. Det har jag givit uttryck för i finansplanen och även i diskussioner här i riksdagen. Jag är säker på att konjunkturuppgången kommer — alla tecken talar för det. Men vi kommer att få vänta måhända något halvår innan den kulminerar. Men konjunkturuppgången kan komma i sommar. Den kommer förmodligen under sista halvåret 1973 och bör vara bastant förankrad 1974. Det är rätt tillfredsställande att vi ändå har förenat oss om en bedömning av den dagsaktuella konjunkturen. Det är sedan en sekundär fråga om vi har litet olika uppfattningar om när den på allvar bränner till. Men för den händelse att vi inte skulle få rätt, kan det ju ändå ha sitt intresse för den historiska forskningen att konstatera, att regeringen och den politiska oppositionen för första gången under min tid har en på det hela taget samstämmig bedömning av utsikterna för framtiden. Jag skall emellertid citera en del inslag i reservationen till finansutskottets betänkande, eftersom jag finner att de är — jag skall så här inledningsvis vara mycket vänlig — mindre väl genomarbetade och att en något lös tankeverksamhet ligger bakom texterna. När jag läste reservationen fann jag att stilarten i många stycken kunde vara värdig en Ignatius Loyola. Man får när man läser reservationen ganska klart besked om att ändamålet får helga medlen. Reservanterna intresserar sig först för hurudan den genomsnittliga tillväxten har varit. De framställer då denna under en tvåårsperiod, och det är riktigt att man då får ett dåligt resultat, eftersom 1971 var ett alldeles speciellt år, såsom jag många gånger erinrat om och inte behöver närmare gå in på. Men vad som är intressant är ju trenden och utvecklingen. Från bottenåret 1971 ägde en påtaglig förbättring i tillväxten rum under 1972, en förbättring som vi allesammans räknar med skall fortsätta under 1973. Det kan naturligtvis ge en politisk poäng, om man slår samman de två senaste åren och kommer fram till en tillväxt som t.o.m. ligger under en procent. Men det är inte en absolut hederlig beskrivning av en konjunturpolitisk utveckling — om man nu skall gå så långt att man ställer det anspråket på oppositionen. Sedan tillämpar man samma metod när man skall beskriva prisstegringstakten. För att komma upp till en prisstegring på 15,9 procent letar man ut en period på två år och tre månader. Det är naturligtvis intressant i och för sig — det ger ju visioner om en mycket stor differentiering i framtida analyser av prisutvecklingen. Men i allmänhet brukar vi nog hålla oss till kalenderåren. Då blir det inte lika dramatiskt. Jag tar detta exempel såsom ett nytt uttryck för den jesuitiska metod för beskrivning av ett ekonomiskt skeende vilken onekligen har kommit till uttryck i reservationen. Man ger sig sedermera in på en mera principiell analys av konjunkturutvecklingen. Man säger att ”ett omslag i konjunkturen väntas skärpa de regionala skillnaderna, eftersom sysselsättningen i skogslänen regelmässigt påverkas långsammare av konjunkturförändringar än i andra delar av landet”. Man menar att de regionala problemen därför måste ägnas större uppmärksamhet än tidigare. Detta är en intressant ekonomisk filosofi. Det är bara det att den går rakt på tvärs mot alla andra vedertagna ekonomiska filosofier. Dessa säger nämligen att konjunkturförändringarna i första hand ger utslag på basindustrierna — och det är ju basindustrierna som dominerar i de nordliga delarna av vårt land. Därefter kommer manufaktureringsindustrierna.

Man säger vidare att stapelvarorna är de som först börjar repa sig efter konjunkturdämpningen. Jag vill nog tillmäta den analysen större tilltro än den analys reservanterna i finansutskottet har presterat. Om jag fortsätter den här lilla genomgången, så konstaterar jag att reservanterna åberopar något slags beräkning av chefsekonomerna i LO, TCO och SAF vilken skulle ge vid handen att vi under 1973 får räkna med 5 000 färre arbetstillfällen än under 1972. Uppgiften tycks emanera från en debatt som jag hade med dessa ekonomer på ABF strax efter det att statsverkspropositionen hade offentliggjorts. Jag har ett minne av att man diskuterade den här utvecklingen exklusivt för industrin men inte utifrån sysselsättningen i allmänhet. Jag läste sedermera till min förvåning i en av dagstidningarna, som tydligen haft en journalist närvarande för att referera debatten, att Sträng hade haft ungefär samma uppfattning, vilket är fel. Jag kan ta utskottets värderade ordförande Sven Ekström som vittne på det, eftersom han satt i en av bänkarna och avlyssnade debatten. Jag sade nämligen att jag inte trodde på en sådan utveckling. Om det blir någon ändring, sade jag, så blir det en ändring till det bättre. Denna min deklaration har sedan åkt runt i pressen såsom ett uttryck för att jag anser att det skall bli sämre med sysselsättningen under 1973. Naiva och blåögda som oppositionens reservanter i utskottet är, sväljer de första bästa tidningsuppgift och skriver fast den som sin egen uppfattning i ett dokument som presenteras på riksdagens bord! Man skall inte lita för mycket på icke auktoriserade inlägg i den dagspolitiska debatten i tidningarna — det tror jag nog att de flesta som har nått vuxen ålder och har någon erfarenhet av det politiska livet ger mig rätt i. Det finns många andra ting. Den dystra utvecklingen i fråga om kommunernas skatteunderlag var en populär fråga innan regeringen gick ut med kompensation. Nu har den historien rättats till. Det dagsaktuella perspektivet innebär att kommunernas skattekraft ökar lika mycket som genomsnittet från 1960 och fram till dags dato, dvs. någonting mellan 8 och 9 procent. I reservationen förs också ett resonemang om den svaga investeringsutvecklingen inom näringslivet, delvis hänförd till lönsamheten. Underförstått skulle lönsamheten vara för klen för att man skulle kunna räkna med en rimlig investeringsutveckling. Jag har tidigare anfört att det blir en sämre investeringsutveckling inom näringslivet när den allmänna konjunkturen dämpar ner den allmänna efterfrågan. Men vi skiljer ut oss från Europas nationer i det avseendet att vårt land, under de båda nedgångsåren, praktiskt taget har varit den enda nation som kunnat hänvisa till en ökning av de industriella investeringarna. Reservanterna fortsätter med ett intressant konstaterande, som fortfarande gör mig lika bekymrad i fråga om djupet av kunskaperna hos reservanterna i dessa intressanta frågor.

Arbetsintensiva företag är de manufakturerande företagen, det är LM, det är ASEA, det är Volvo — för att ta några exempel. Är det någon som kan klaga på deras investeringsaktivitet jämförd med andra industribranschers under de här senaste åren? Icke arbetsintensiva men kapitalintensiva företag har vi inom skogsindustrin. Låt mig ta Cellulosabolaget som exempel. Är det någon som kan säga att det har visat framfötterna på ett alldeles särskilt sätt i fråga om investeringar? Det företaget är närmast omtalat för att vara det som på mycket energiskt sätt lägger ned sina olika industriella anläggningar. Här slänger man således ut vissa ekonomiska påståenden som går rakt på tvärs med alla erfarenheter, och jag frågar: Vem har varit författare? Ibland brukar man ropa på författaren, och jag har faktiskt ett behov av att göra det i det här sammanhanget. Jag skulle kunna fortsätta med att bemöta reservationen, men jag skall akta mig för det, för jag kommer nog tillbaka till ungefär samma synpunkter om jag försöker följa debatten, som av och till har gjort vissa kantringar åt just den här reservationen i utskottsbetänkandet. Jag fäste mig, för att fortfarande hålla mig på regionen under partiledarplanet, vid hur herr Burenstam Linder uttalade sin olust inför och sin ovilja mot vad han anser vara någon form av dirigerat eller individuellt prövat stöd åt det svenska näringslivet. Han gillar inte det, utan han vill ha, som det heter, de mer generella metoderna. Jag är alldeles övertygad om att hert Burenstam Linder, om han skulle ställas inför de aktuella fallen, skulle få göra många kompromisser med den där renodlade uppfattningen och säga: I detta speciella fall är det riktigt med särskilda stödåtgärder; kalla dem sedan riktade eller dirigerade eller vad som helst. Hela vår lokaliseringspolitik, hela den selektiva politiken, har som ambition och uppgift att angripa där sjukan uppenbarar sig. Man kan naturligtvis ha den uppfattningen att det här är fel — och den meningen har man annonserat från moderata samlingspartiets sida många gånger tidigare. Jag har i debatten i dag funnit en viss tvekan på den punkten — måhända vissa koncessioner av typen att även om man ger sin anslutning till de generella stimulanserna, kan det finnas fog och motiv för att i vissa avseenden också arbeta med selektiva medel.

Men lokaliseringspolitiken är ju i eminent mening en styrd och dirigerad politik, en selektiv politik.

Det var ett par andra inslag i herr Burenstam Linders inlägg som jag naturligtvis borde korrigera. Om det inte skall ta alltför mycket tid får det blir i mycket korta drag. Herr Burenstam Linder sade ”när socialdemokraterna hoppade på kommunisternas förslag om arbetsgivaravgiften”. Alla vet från tidigare debatter att så alls inte var förhållandet — i så fall skulle arbetsgivaravgiften inte ha blivit dubblad utan det skulle ha räckt med att höja den med 1 procent. Det råkade vara så att tankegångarna gick parallellt i det kommunistiska partiet och i mitt parti, men eftersom vi inte hade herr Hermanssons finansieringsmetoder för att klara en önskvärd skattesänkning fick vi ta till de 2 procenten. Det är utomordentligt slarvigt, på något sätt karakteristiskt för herr Burenstam Linder, när han använder uttrycket ”hoppade på kommunisternas förslag” i fråga om arbetsgivaravgiften. Och sedan, sade herr Burenstam Linder — och där var till och med hans partiledare oförsiktig nog att ge sig in i samma debatt — fortsätter man från regeringspartiets sida att öka på skatterna i år: skatt på bensin, på bilar och på förpackningar. I och för sig är det ett riktigt konstaterande, men skall de attackerna riktas ensidigt mot regeringspartiet? Borde inte herr Bohman som ledare för sitt parti och som den hederlige politiker jag hoppas att han innerst inne är nu ta min rekommendation ad notam och gå upp i talarstolen och läsa lusen av centerpartister och folkpartister, som tillsammans med regeringen genomförde beskattningen på bensin, bilar och förpackningar? Även om det kanske är påfrestande för den borgerliga samlingen råder det inget tvivel om att detta skulle hedra herr Bohman som den rättsskaffens politiker han innanför kavajen väl ändå ännu är. I denna debatt har ju frågorna om Allan Larssons och Edins skatteförslag aktualiserats; både herr Bohman och hans vice ordförande var inne på de här frågorna. Den tanke som förts fram i förslaget är i och för sig inte alldeles ny. Vägverkets generaldirektör Sven-Göran Olhede har sedan ett tiotal år tillbaka i promemorior som han ställt till finansministerns förfogande utvecklat dessa tankegångar mycket ambitiöst och utförligt. Vi hade en lång debatt härom på den senaste partikongressen i Folkets Hus i höstas.

Den som gör sig besväret att läsa igenom min partikongress protokoll från i fjol höst finner ju, att jag inför kongressen har utlovat att den här idén som Olhede och Allan Larsson lanserar skall prövas i den sittande skattekommittén. Jag gick t.o.m. så långt att jag rekommenderade kommittén att göra det så allvarligt att man efter det att förslagen hade prövats skulle ha möjligheter att i ett större forum bland mitt partis medlemmar få säga sin mening om dessa frågor. Nåja, glädjen är ju stor i Kapernaum över de små glädjeämnen som då och då uppstår, och följaktligen behöver jag inte diskutera mer om det här. Men skall jag fundera litet närmare på det, kan jag väl säga som så, att det är ett intressant uppslag. Jag provade det faktiskt 1972, när vi via en arbetsgivaravgift på 2 procent skapade möjligheter till den skattesänkning som har startats fr.o.m. början av innevarande år. I litet format har det här alltså redan prövats — enligt min mening med ett ganska gott resultat. Jag avslöjar ingenting om jag säger att innan den prövningen gjordes av riksdagen föregående vår hade det försiggått diskussioner mellan LO-folket och mig; så där riktigt purfärsk är alltså inte tanken. Detta är naturligtvis en intressant tanke ur många synpunkter. Om man t.ex. är på det klara med att det finns ett visst utrymme för lönehöjningar och förhandlar sig fram till detta, så skulle man säga: ”Vi avstår från att utnyttja detta utrymme för lönehöjningar. I stället vill vi ha det utrymmet i form av skattesänkningar.” Ur arbetsgivarsynpunkt skulle det hela sakligt sett vara ganska neutralt och likartat. Kostar en arbetsgivare på sig 6, 8 eller 10 procent i lönehöjning, kostar han på sig hälften av detta i lönehöjning och den andra hälften i arbetsgivaravgift eller tar han alltihop i arbetsgivaravgift, så bör resultatet sett ur kostnadssynpunkt vara helt neutralt. Det spelar följaktligen ekonomiskt ingen roll för honom. Men jag är medveten om att den här idén för med sig komplikationer.

Jag har emellertid ingenting emot att den här debatten fortsätter. Jag har ju själv praktiserat metoden i fjol — och med ganska gott resultat, tycker jag. Jag är medveten om svårigheterna att föra fram den som en genomgående linje, men på sätt och vis är det ändå ganska stimulerande när folk går upp och djärvt och oförskräckt annonserar nya grepp i de här frågorna, som självfallet berör utomordentligt livsviktiga intressen. I detta sammanhang har sedan Gunnar Nilsson fått en — jag gissar — för honom själv alldeles överraskande publicitet. Jag tog med mig folkpartiets ledande pressorgan, tidningen Expressen, av den 22 februari. Glädjen stod så högt i tak hos den tidningen att jag förutskickar att det var stabilt byggda redaktionslokaler när den här ledaren producerades. Här säger man nämligen ifrån att det var en dramatisk innebörd av Gunnar Nilssons utspel: ”Han underkänner den skattereform som det socialdemokratiska partiet gick till val på 1970. Han underkänner den nya reform som genomdrevs i våras.” Detta sägs vara en förklaring från hans sida — och nu har han här identifierats med hela Landsorganisationen — där han följaktligen tog avstånd från den socialdemokratiska skattepolitiken. Vidare skriver man: ”Skatten på en inkomstökning är så hög att det får orimliga effekter för vanliga löntagare, säger LO nu. Skattesystemet måste göras om i samband med nästa avtalsrörelse om avtalen ska kunna ge vanliga arbetare en verklig standardhöjning.” Det hela är således klappat och klart enligt Expressens uppfattning. Gunnar Nilsson underkänner konstruktionen av bostadsbidragen i samma veva som han underkänner skattesystemet enligt Expressen. Och så säger man: ”Efter att ha blåst på både när det gällde skattereformen och bostadsbidragen lämnar LO nu socialdemokratin i sticket.” Ja, det är ju litet hjärtlöst om det skulle vara på det här sättet. Men dess bättre är det naturligtvis inte alls så, utan detta är önsketänkande som har så svallat över hos de partipolitiskt aggressiva Expressenjournalisterna att det inte har blivit någon måtta på vad man kan dra för slutsatser av det inlägget. ”Det kan inte ha varit lätt för Gunnar Nilsson” — säger man och klappar honom på axeln — ”att förmå sig själv att ta tjuren vid hornen. Men han har insett att LO står i en helt omöjlig situation” om man nu inte lägger om politiken. ”Därför tömmer Gunnar Nilsson bägaren med den bittra medicinen i botten: det han föreslår är i realiteten precis den rundabordskonferens som oppositionen i åratal krävt” men som socialdemokratin med spott och spe har satt sig emot. Ja, vore det här sant skulle jag gratulera er för att ni har fått en av fackföreningsrörelsens förnämsta och intellektuellt och i andra avseenden briljantaste krafter så helt över på den borgerliga oppositionens sida som framgår ur den här ledarartikeln. Det är naturligtvis inte alls så. När han nu har utnyttjats för ett inlägg som alls inte innehåller något underlag för den här beskrivningen, blir han förmodligen helt enkelt tvingad att gå ut och säga vad han har sagt och vad han har menat. Jag skulle inte alls bli överraskad om han en vacker dag gör det. Då är det ju slut med glädjen hos er, men då får ni väl försöka hitta på någonting annat i stället. Jag skall säga några ord till herr Hermansson. I dagens debatt har ju arbetslösheten varit ett av de ledande inslagen. Den var det den 31 januari och i höstdebatten, och det har den varit under alla våra ekonomiska debatter — med fullt skäl, menar jag, eftersom det gäller en så vital fråga för oss alla. Då säger herr Hermansson att om man inte talar om arbetslösheten så menar tydligen socialdemokratin att problemet försvinner. Jag vet inte vad herr Hermansson har fått för underlag för det beskedet. Vi talar om arbetslösheten varje gång vi debatterar ekonomin och därtill anknutna frågor, möjligen med den nyanseringen att vi försöker beskriva arbetslösheten, att vi erkänner att vi inte accepterar den i den omfattning som har gällt de senaste åren men ändå försöker säga att rätt skall vara rätt. Och finns det vissa motiveringar och förklaringsgrunder till att vi inte har kommit till rätta med arbetslöshetsproblemet, så bör man rätteligen också ha möjligheter att anföra detta. Nu skall jag inte upprepa mig. Jag skall inte ta upp diskussionen om de gifta husmödrarna som på grund av lokalbundenheten till mannens sysselsättning väl kan anmäla sig både som arbetssökande och som latenta arbetssökande — de blir ju alla arbetslösa i oppositionens argumentering — men som det inte i någon konjunktur finns möjlighet att placera. Inte heller skall jag vidare utveckla — jag har gjort det många gånger förr — vissa förklaringsgrunder när det gäller ungdomen. Jag inskränker mig till att säga att arbetslösheten under 1972 varit precis I procent högre än den borde vara. Vi har i sysselsättning i vårt land närmare 4 miljoner människor, och 1 procent av det är 40 000. Reducerar man följaktligen arbetslösheten med 40 000 — ja, då är vi nere i den sysselsättning som vi hade under alla de år vi räknade med god sysselsättning och t.o.m. överfull sysselsättning. Nu skall vi naturligtvis inte tolerera heller denna procent. Vi kan i och för sig någon gång säga — jag har nog gjort det — att vid en internationell jämförelse finner man att den svenska arbetslösheten är låg på grund av att man på många andra håll inte har samma ambitioner som en socialdemokratisk regering utan tolererar en högre arbetslöshet. Framför allt — och det bör understrykas — är den svenska sysselsättningen hög. När det gäller just kvinnans rätt att gå ut och ta ett förvärvsarbete håller vi en sysselsättningsgrad, relaterad till befolkningen, som är 5 procent högre än för närmast jämförbara nation. Herr talman! Jag är ledsen om jag på nytt börjar utveckla denna fråga — jag har gjort det många gånger tidigare — men jag kan inte utan vidare låta detta stå oemotsagt. Jag minns hur det var 1968, när vi hade en liknande situation. Jag hade nöjet delta i en TV-debatt en vecka för valet, och åtskilliga av de partiledare som i dag står här i talarstolen var med i den debatten. Jag behöver inte ta tillbaka någonting om jag säger att 80 procent av den debatten — som alltså hölls en vecka före valet — var ingenting annat än ett klagomål i precis samma tonarter som nu om hur den ekonomiska politiken hade misslyckats och om hur detta misslyckande hade fört med sig svårigheterna på arbetsmarknaden. Jag vill inte säga — nu kanske jag låter litet elak — att det var så mycket av hjärtats ambitioner där bakom utan det var mera av de partipolitiska och opportunistiska förväntningarna, att kan man slå socialdemokratin i huvudet med denna fråga, så borde man väl ändå ha lagt det väl till rätta för sin egen politiska framgång i det kommande valet. Nu visade det sig att vid valet 1968 slöt det svenska folket upp bakom socialdemokratin på ett mer förnämligt sätt än sedan början av 1940-talet — jag får gå så långt tillbaka för att hitta ett liknande valresultat. Jag kan bara dra en slutsats av detta: Är det så att svenska folket konfronteras med arbetslöshetens elände, så håller man inte Bohman, Helén och Fälldin i näven — det är alldeles för osäkert — utan då söker man sig till det arbetarparti som under alla tider har haft sysselsättningen som den stora och dominerande frågan. Det är på det sättet. Man tror inte på er propaganda; det fick vi bevis för 1968. Och jag tycker att vissa fackliga val under de senaste veckorna faktiskt ger mig rätt att säga, att på den punkten har inte svenska folket ändrat sin allmänna uppfattning. Herr Hermansson tog sedan upp den teoretiskt och ideologiskt mycket intressanta frågan huruvida man med ett kapitalistiskt system över huvud taget kan undvika kriser, lågkonjunkturer och arbetslöshet.

Det är där vi hör hemma — om jag med den avancerade delen då menar vanlig ekonomisk standard. Man kan ha andra uppfattningar om vad som är ett avancerat samhälle, men om jag här håller mig till ekonomisk standard, så står jag för vad jag säger. Och i det samhället tror jag man måste räkna med att kriser kommer och återkommer, även om de inte blir lika djupgående som de har varit tidigare. Det ligger något av en ofrånkomlig logik i det. Om man sätter sig ned och funderar över orsakerna till detta, så kommer man fram till att kriser förmodligen kommer att uppstå även i framtiden. Men där finns det en balanserande faktor, nämligen den att statsledningarna i dag, oavsett politiskt hemvist, inte kan tolerera vad man ansåg sig kunna tolerera på 1920 och 1930-talen. Även en konservativ regering — jag säger det, herr Bohman — måste i dag erkänna att man inte kan mäla sig fri från ansvaret, om lågkonjunkturen slår igenom i en oacceptabel arbetslöshet. Nu finns det självfallet graderingar där. Jag berörde den saken nyss, när jag gjorde den internationella arbetslöshetsjämförelsen. Ett arbetarparti är alltid mera ambitiöst i sysselsättningsfrågorna än vad borgerliga partier och en borgerlig regering kan vara. Tro mig, det är på det sättet! Men jag vill inte frånkänna heller en borgerlig regering ett visst ansvar i det fallet. Även den känner skyldighet att ingripa i lågkonjunkturer och gör det också. Jag hoppas att man från statsledningarnas sida så småningom skall bli mer och mer ambitiös i det hänseendet, oavsett vad man har för politisk uppfattning. Och då kommer vi att få leva med ett system, där den fria delen markeras av svängningar upp och ner och där det allmänna får gå in och fylla på i svackorna och dämpa i den hetare uppgången för att på det sättet få en utveckling som inte stör förhållandena alltför mycket. Man kan naturligtvis säga att detta system och dessa konsekvenser inte förekommer i de totalitära länderna. Jag kan acceptera även ett sådant konstaterande. Men då får man ju väga inte bara föroch nackdelar på sysselsättningssidan utan också föroch nackdelar på så många andra sektorer i samhällsutvecklingen som karakteriserar det ena eller det andra systemet. Och i de fria demokratierna sätter vi ju pris på att vi har möjligheter att föra en fri debatt. Även om det många gånger kan vara litet påfrestande att sitta och lyssna på herrarnas inlägg från kammarens talarstol vill jag ärligt säga att samhället inte skulle vara riktigt, om ni inte hade möjligheter att kritisera regeringen, och om ni inte i en öppen valdebatt fritt och ogenerat inför svenska folket fick försöka värva anhängare för era idéer. Jag säger detta även om jag från mina utgångspunkter naturligtvis tycker att idéerna är dåliga och att era kommentarer till den förda politiken inte är riktigt ärliga utan väsentligt överdrivna. Men trots allt sätter vi pris på tryckfriheten, mötesfriheten och den politiska friheten, och den är ju inte tillgänglig i de totalitära staterna. Här har man att väga föroch nackdelar mot varandra. Man kan naturligtvis under en allmän diskussion om det socialistiska samhället skapa visioner av att det fungerar på ett ur alla synpunkter solidariskt sätt medborgarna emellan och att friheten är befintlig därför att alla medborgare tänker ungefär likadant. Då bortser man från hur människorna egentligen är beskaffade. I den stora internationella politiska idédebatten upplever vi i dag att det finns en kinesisk-kommunistisk uppfattning om Sovjetunionen som en imperialistisk stormakt, farlig för den rena socialismen, som kineserna enligt Maos läror företräder. Problemet är så oändligt mycket mera komplicerat än man kan tro när herr Hermansson skisserar det på ett så enkelt sätt som han gjorde. Herr Hermansson är ju en intellektuellt utrustad man som har skrivit och talat mycket om detta — därför tycker jag att hans inlägg i dessa avseenden var alltför grovt och alltför litet nyanserat.

Herr Hermansson tog upp frågan om valutakrisen och vände sig direkt till mig för att få några kommentarer på den punkten. Även andra talare har berört den. Jag vill inte utan vidare tala om devalvering i samband med den kursanpassning som vi har gjort i fråga om den svenska kronan, och på den punkten har vi fått ett klart gehör från näringslivet, från de fackliga organisationerna och från två av de borgerliga partierna. Den enda nyansen i debatten stod det moderata partiet för, som tyckte att man inte borde fixera pariteten utan låta den etablera sig själv genom att låta kursen vara flytande någon tid framöver. Herr Hermansson frågade från den utgångspunkten varför vi i så stor utsträckning har fixerat den svenska valutareserven till dollarn. Även om han inte direkt ställde frågan måste den ligga bakom hans fråga, varför riksbanken och den svenska regeringen accepterar regelsystemet för stabilisering av de internationella valutorna baserat på dollarn som transaktionsvaluta och transfereringsvaluta. Herr Hermansson frågade sig varför vi över huvud taget gick med i Washingtonöverenskommelsen av den 18 december 1971. Det är herr Hermansson rätt fundersam över. Med en internationell handel som ständigt expanderar måste det finnas en bärande valuta som fungerar som transaktionsvaluta i den internationella handeln. Tidigare var det fördelat på två; så länge det engelska imperiet var ett imperium fungerade även pundet som reservvaluta. Sedan England fått stryka på foten och blivit en nation bland övriga europeiska nationer, fick den amerikanska dollarn överta dess roll helt enkelt därför att det här rör sig om en kontinent, som utan alla diskussioner är den dominerande i avseende på ekonomisk styrka och inflytande på det jordklot där vi befinner oss. Dollarn blev alltså vår reservvaluta. Jag vet inte vilken annan valuta man skulle kunnat använda; schweiziska francs eller tyska mark är för små valutor för att kunna överta rollen som reservvaluta i den internationella handeln. Det är bara dollarn som kan fylla den uppgiften, såvida man inte kan komma fram till någon internationell valuta i en eller annan form som gradvis skulle kunna ersätta dollarn och bli en balansfaktor i det avseendet. Vi har dragningsrätterna — SDR — och den monetära fonden, som vid årliga konferenser diskuterar i vad mån det systemet kan byggas ut och bli ett komplement till dollarn. Men systemet kan byggas ut bara om det blir en internationell överenskommelse om att göra det. Vi har en ganska god början, och i de internationella debatterna har vi deklarerat vår uppfattning att vi självfallet vill fortsätta denna utbyggnad för att på den vägen dimensionera ner dollarns i dag, även enligt min mening, alldeles för dominerande ställning. Men man kan inte i dag ersätta den med någon annan nations valuta. Inte heller ersätter man den med något slags återgång till guldmyntfot eller förankring i guld. Om jag inte minns fel hade herr Hermansson i ett radioeko en morgon strax efter dessa dramatiska händelser några funderingar i den riktningen. Jag tror att herr Hermansson efter att ha tänkt något närmare på detta inte är beredd att vidhålla den uppfattningen. Det finns andra som frågat mig, bl.a. i långa brev, varför man inte har förankrat den svenska valutareserven i guld. Men guldet hade ju ända tills för ett par år sedan sin värdemässiga förankring i de övriga valutorna genom att det var knutet till ett visst pris på dollarn, och dollarn i sin tur var förankrad i övriga kurspariteter. Vid den första amerikanska devalveringen släpptes detta. Det är riktigt att vi i dag har fått en våldsam stegring av guldpriset. Två nationer i världen profiterar på en sådan här guldprisstegring, det är Sydafrika och Sovjetunionen. Dessa båda nationer är producenter av guld. Jag tycker nog, även om dansen kring guldkalven är nära nog lika gammal som mänskligheten, att det bör vara ett uttryck för avancerad civilisation om man kommer från den förankringen och kan skapa ett system där guldet ställs vid sidan om de internationella valutapariteterna. Jag skall gå över till en annan fråga, som kanhända inte har annat än bakomliggande förbindelser med utskottsbetänkandet och därtill hörande reservation. Från oppositionens sida ställer man sig ibland upp och säger att vi skulle ha likvidiserat den svenska ekonomin på ett helt annat sätt redan 1971 — då hade situationen varit annorlunda i dag, framför allt på arbetslöshetssidan. Jag är litet generad över att åberopa Handelsbankens information — jag har inte brukat använda mig av det materialet vid mina ekonomiska funderingar. Men här slår man fast så sent som i februari månad 1973 att verkstadsindustrin under 1971 faktiskt fortfarande hade ett hyggligt år och att stapelvaruindustrierna började repa sig under 1972. Om jag gör en liten rekapitulation — en sådan har gjorts tidigare här i dag — av vad som hände på hösten 1971, kan jag konstatera följande. Efter en etablerad arbetsfred på några år framöver trodde vi alla att svenska folket inte längre skulle vara lika intensivt i sitt hushållssparande som det var under det oroliga året 1971, innan avtalet träffades. Vi sade oss väl också, att om vi skall angripa arbetslöshetsproblemen, skall vi göra det med den metod vi anser vara den riktiga. Så framlade regeringen ett förslag, som låg i variationen 5—7 miljarder kronor och som i allt väsentligt innebar riktade selektiva åtgärder för att angripa arbetslösheten där den uppstod. Från borgerlig sida sade man självfallet inte nej till detta förslag. Men uppe på detta förslag lanserade de borgerliga sitt förslag om den generella skattesänkningen både till företag och till konsumenter. Med det påslaget på ytterligare 4—5 miljarder kronor skulle man naturligtvis ha laddat upp en likviditet, som blivit omöjlig i det konjunkturperspektiv vi nu har framför oss. Om ni haft så mycket kurage att ni yrkat avslag på regeringens selektiva stöd och velat ersätta det med det generella stödet, skulle jag ha haft större respekt för er. Men att så här utan vidare slicka i er de 5—7 miljarder kronor som regeringen gick ut med för att motarbeta arbetslösheten där den uppstod och sedan försöka backa på det med ytterligare ett visst antal miljarder kronor visar, det vågar jag säga, en ansvarslöshet som inte är av denna världen. Vad har vi att möta för situation just nu?

I varje fall herr Dahlén såsom ledamot av fullmäktige i riksbanken vet ju att varje krona i det sammanhanget är detsamma som motsvarande likviditetsökning ute i det svenska ekonomiska livet. Till detta kommer sedan det stödköp av dollar som den svenska riksbanken, lojal mot den Washingtonöverenskommelse som träffades i slutet av 1971, gjorde för att mota spekulanterna. Tyvärr lyckades man inte. Men de nationer som anslutit sig till den uppgörelsen gjorde en verklig kraftansträngning för att möta dem. Detta stödköp har ytterligare likvidiserat den svenska marknaden, kanske med någonting mellan 0,5 och 1 miljard kronor.

Vi har tagit med de motioner som är partiauktoriserade, och publikationen finns här — nu lika väl som tidigare år — till kansliernas förfogande för en närmare granskning; ni brukar ju efterlysa det.

Men, herr talman, det räcker inte med detta.

Det här problemet med skatterna är det frestande att komma tillbaka till i ytterligare någon liten omgång. Vad jag har lagt märke till från oppositionen i både tal och skrift under de senaste veckorna är hur förtjust man har blivit i fiktionen, att ett nytt skattesystem löser alla problem. Man kan inte i nog starka ordalag uttala sitt fördömande av det nuvarande skattesystemet. Man kräks på det varje gång man talar och skriver om det, och man säger att det är så till den milda grad misslyckat att det helt enkelt är en oformlighet. Och så slutar man med att säga: Vi måste ha ett nytt skattesystem! Har ni egentligen tänkt på vilken propaganda ni gör med detta? Ni ger ju den icke-initierade åhöraren den föreställningen att ett nytt skattesystem skulle vara förmånligare för den enskilde skattebetalaren, men det kan ju bara bli förmånligare för den enskilde skattebetalaren, om det innebär en skattereduktion för honom.

Detta skall då uppfattas på det sättet, att det kommer att bli lindrigare skatter. Men lindrigare skatter innebär också mindre inkomster i statskassan och mindre inkomster till kommunerna. Är det ens någon borgerligt ansvarig kommunalman som vågar gå ut till väljarna och garantera att ett annat skattesystem skulle ge lägre kommunalskatter? — Såvida han inte är så pass ogenerad att han säger: Detta lovar jag, men då menar jag naturligtvis att finansministern skall sulagera mig för detta, eftersom jag ju under alla förhållanden måste ha pengarna. Man klagar på marginalbeskattningens effekter, vilket är mänskligt när man konfronteras med dem. Men om man som herr Bohman skriver motioner om att ingen marginalskatt borde få överstiga 50 procent av inkomsten, ställer man ut en växel på att statskassan kommer att bli av med en enormt stor summa pengar. 500 miljoner första året och 2 000 miljoner som sluteffekt. Detta måste då tas in på något annat i stället. Marginalskatten är till sin konstruktion sådan, att den slår hårdare ju högre inkomsten blir — jag är medveten om att vi har ett skikt bland normalinkomsttagarna, där förändringen är obetydlig. I princip fungerar den dock på det sättet. Om man tar en låginkomsttagare med 15 000—20 000 kronor eller någon annan som har 40 000-50 000 kronor, blir marginalskatten för dem inte densamma. Vill man då lindra marginalskatten, måste man i stället skaffa in pengarna på andra vägar.

Här kan man dock, vilket vi även tillämpat, eliminera de värsta olägenheterna genom ökade sociala engagemang. Man kan naturligtvis reducera marginalskatten, om man är beredd att lyfta över motsvarande inkomstbehov — jag ser det från statsbudgetens synpunkt — på företagarna i form av en arbetsgivaravgift. Detta kan vara en lösning. Det går emellertid inte att gå ut och säga att vi skall ha ett annat skattesystem, varigenom allting löser sig. Då far ni med lögn, dikt och ofullständiga informationer. Ni måste gå ut och säga att varje förändring av skattesystemet ändå slutar med att man måste ha in lika mycket pengar till stat och kommun som i dag. Vill man ha ett nytt skattesystem blir det bara fråga om att tillämpa en ny teknik för att ta ut pengarna. Man skall göra det på andra vägar i stället för att göra som nu. Säger ni det för ni en öppen och ärlig debatt gentemot väljarna.